Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 vid betänkande 25 från lagutskottet. Jag gör det därför att detta betänkande handlar om en av de största konstigheterna på kärnkraftsområdet.

Sydkraft har nämligen en sakförsäkring som uppgår till ungefär 10 miljarder per reaktor. Den gör att Sydkraft får ersättning för hela sin sak, faktiskt också för kraftbortfall och mycket annat. De som bor kring Barsebäck eller över huvud taget de som drabbas av den här olyckan får en spottstyver att dela på. De skulle tidigare ha kunnat få 1,2 miljarder kronor via försäkringar från kraftföretagen - försäkringar som kraftföretaget har ålagts att ha för möjlighet att ge ersättning till tredje man. Det är det beloppet, fru talman, som nu med regeringens och även utskottets majoritetsförslag höjs till litet drygt Ovanpå detta belopp går staten in med ett statsansvar som höjer den totala ersättningsnivån till en summa i storleksordningen 3 miljarder kronor. Allt detta sker genom en undantagslagstiftning i Sverige, atomansvarighetslagen. Den har en motsvarighet i det amerikanska systemet vilken kallas Price-Anderson Act, tillkommen på 50-talet liksom atomansvarighetslagen för att stötta och gynna kärnkraften - inte för att vara ömsint om dem som drabbas av den utan för att göra det möjligt för kärnkraftsindustrin att undandra sig stora kostnader och risker. Det är en uppenbart stötande lagstiftning. Den är stötande på många sätt. Den är stötande rent marknadsekonomiskt. Den innebär att kärnkraften, liksom andra energikällor, icke bär alla sina kostnader. Det är ett av de kraftfullaste ingreppen i en fungerande marknadsekonomi. Man undandrar dem som skall bära kostnaderna detta ansvar. Genom att undantagslagen finns, vilket ger detta mycket begränsade ersättningsbelopp, finns det också en undantagsbestämmelse i hemförsäkringen hos alla de ledamöter som sitter här i kammaren. Hemförsäkringar i Sverige täcker det mesta här på jorden. De täcker t.ex. skador vid vattendammras. De täcker effekter av jordbävningar från, tror jag, 4,5 på Richterskalan. Men vattendammraset är kanske det intressantaste, eftersom en energikälla alltså på det sättet finns med i hemförsäkringen. Men hemförsäkringen gör undantag för två saker. Det ena är världskrig, och det andra är kärnkraftsolycka. Där ser man, fru talman, vilket sällskap kärnkraften befinner sig i. Men man ser också att det på grund av denna undantagslagstiftning är omöjligt för gemene man att själv försäkra sig i sin egen hemförsäkring. Det går inte. Man har alltså inte ett tillräckligt skydd på grund av atomansvarighetslagen, och man har ingen möjlighet att i sin hemförsäkring försäkra sig emot effekterna av en kärnkraftsolycka. Det är det ena som är stötande, fru talman. Det andra som är stötande är att Sydkraft i mitt exempel kan äga skogar i Dalarna, fabriksanläggningar i Norrland och fastigheter i Stockholm utan att tillgångarna dras in i Sydkrafts ersättning till tredje man. Det enda Sydkraft ställer upp med är den försäkring som i förslaget är på litet drygt 1,9 miljarder kronor. De kringboende får stå för den kostnad som olyckan har åsamkat omgivningen. Detta, fru talman, är stötande. Hela förfarandet är stötande också på ett tredje sätt - från svensk utgångspunkt. Andra länder har nämligen en annan och strängare lagstiftning. I Tyskland har man en lagstiftning som tvingar företaget att ställa upp med hela sin förmögenhet om olyckan skulle vara framme. I Nederländerna har man, liksom för övrigt i Tyskland, ett högre ansvarsbelopp än det som föreslås i propositionen och numera också av utskottet. Ansvarsbeloppet är betydligt högre för kraftföretaget. Andra länder som inte har skrivit på de två aktuella konventionerna, som Schweiz och USA, har också väsentligt strängare lagstiftning. Lagstiftningen är generellt direkt stötande. Dessutom lägger sig Sverige fortfarande, med det aktuella förslaget, långt under andra länder i Europa. Det kan vara intressant att notera hur det är i Tyskland. Det sägs bl.a. i utskottsbetänkandet och i andra sammanhang att vi enligt konventionerna inte får lägga ett större ansvar på kraftföretagen än vad vi nu är på väg att göra. Men Tyskland, som har skrivit på avtalen, har gjort detta. Tyskland är med i EU. Tyskland, som det går bra för ekonomiskt, har lagt ett strängare ansvar på kraftföretagen. Fru talman! Detta leder till slutsatsen att vi måste fatta beslut som innebär att kraftföretagen åläggs ett större ansvar - ett beslut som innebär att kraftföretagen skall ta större delen av ansvaret om en olycka skulle vara framme. Fru talman! Det är i själva verket det som står i förarbetena och i de svenska besluten. Det är kraftföretagen som skall ta huvuddelen av ansvaret. Man blir litet undrande när man ser materialet. Om vi är överens om att kraftföretagen skall ta huvuddelen av ansvaret måste vi kunna mäta kostnaderna. För att kunna utmäta hur stor del kraftföretagen skall ta måste man rimligen veta hur stort hela ansvaret är, dvs. hela kostnaden - hela effekten - av en olycka. Först därefter kan man ge kraftföretagen huvuddelen av ansvaret. Fru talman! Jag vill ställa en fråga till dem från majoritetens sida som icke vill öka ansvaret för kraftföretagen. Hur stor har man bedömt att hela kostnaden - hela effekten - av en olycka är? Har man gjort bedömningen att kostnaden är ungefär 3,8 miljarder kronor och att man kan lägga litet drygt hälften av den summan på kraftföretagen? Har man gjort någon annan bedömning? Har man inte gjort någon bedömning alls? Om man har bedömt kostnaden till 3,8 miljarder har man gjort en världsunikt låg bedömning av den möjliga effekten av en olycka. Fru talman! Lagstiftningen är stötande. Förslaget från lagutskottet är orimligt. Jag vidhåller självfallet mitt yrkande om bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag skall dra mitt strå till stacken för att vi skall få drägliga arbetsförhållanden i juni. Därför fattar jag mig mycket kort. Jag skall först be att få yrka bifall till reservation nr 1. Vänsterpartiets grundinställning är känd sedan många år. Vi har i flera motioner uttalat att ansvaret för atomskador självfallet i första hand skall bäras av kärnkraftsindustrin och som en konsekvens av det att anläggningshavarnas skadeståndsansvar skall vara obegränsat. Att införa ett sådant ansvar omedelbart är som vi ser det praktiskt omöjligt. Därför anser vi att man i vart fall bör höja ansvarsbeloppet till samma nivå som i Nederländerna. Vi från Vänsterpartiet menar också att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur ansvarsbeloppet successivt kan höjas fram till år 2010 med sikte på att anläggningshavarnas ansvar skall vara obegränsat.

Fru talman! Vi avhandlade i den förra debatten energipolitiken i stort. Nu gäller det ansvarsfrågorna. Jag vill påpeka att det i det delbetänkande om elmarknadens avreglering som Energikommissionen presenterat finns tydliga fingervisningar för det fortsatta arbetet. Det står bl.a. att principen att förorenaren skall betala skall vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Det innebär enligt min mening att samtliga kostnader för kärnkraftscykeln och riskbedömningen om en allvarlig olycka händer skall belasta kärnkraftsproducenterna. Det är tre viktiga frågor. Det handlar givetvis om uranbrytningen. Det handlar om slutförvaringen. I det fall vi diskuterar nu handlar det om ansvaret för kostnaderna vid en kärnkraftsolycka och det självklara i att detta skall ligga hos ägaren. I betänkandet bifalls regeringens förslag om en höjning av ansvarsbeloppet från 1,2 till 1,9 miljarder, men det är ändå småpotatis i sammanhanget. Kristdemokraternas förslag är att ansvarsbeloppet höjs till den summa som gäller i Holland - precis det som nyss sades. Den är på 2,7 miljarder. Man skall sedan också se på möjligheterna att ha ett obegränsat ansvar för ägarna. Det innebär premiebetalningar till försäkringsbolag på helt andra nivåer än i dag. Lennart Daléus har redan påpekat det orimliga i att sakförsäkringarna för de olika reaktorerna är tecknade till betydligt högre belopp än vad basansvarsförsäkringen i atomansvarighetslagen är. Det är definitivt inte logiskt. Fru talman! I betänkandet finns tre reservationer som ligger i linje med kristdemokraternas syn. Eftersom vi saknar ordinarie ledamot i lagutskottet får vi göra våra yrkanden direkt i kammaren. För att inte ytterligare belasta kammarens tid yrkar jag bifall till reservation nr 1, som ligger närmast kristdemokraternas motionskrav om ytterligare höjning av anläggningshavares skadeståndsansvar samt en inriktning på att anläggningshavares ansvar så småningom skall vara obegränsat.

Fru talman! Lennart Daléus har så förträffligt förklarat varför vi inte kan ställa upp på den nya skrivningen i atomansvarighetslagen. Det finns undantagslagstiftning både vad gäller de lagar riksdagen stiftar och hemförsäkringen. Man är inte ens garanterad försäkring vid kärnkraftsolyckor. Vi i Miljöpartiet har gått mycket längre. Vi anser att länder som gränsar till vårt land också skall få skadestånd. Det har förekommit utbyte mellan de danska och svenska justitieministrarna om samråd. Det gäller naturligtvis riskerna med Barsebäck. Vi kräver alltså ett tillägg till atomansvarighetslagen med innebörden att innehavaren av en atomanläggning i Sverige bär obegränsat skadeståndsansvar med avseende på skador utanför Sveriges gränser vållade av en atomolycka. Om marknadsekonomiska principer skulle gälla för kärnkraftsindustrin skulle den tvingas avveckla sig själv. Skulle vi räkna ut ungefär vad Tjernobyl har kostat skulle vi komma fram till att det är runt tusen miljarder. Det är så hiskliga siffror att man inte ens kan begripa dem. Man har privatiserat vinsterna men socialiserat kostnaderna i Sverige i dag. Det är väl inte marknadsekonomiska principer? Vi tycker att de som har kärnkraftsanläggningar skall ha det totala skadeståndsansvaret. Den ökning som föreslås från regeringshåll och från något håll till är alldeles för blygsam. Det är ett dåligt förslag. Med det yrkar jag bifall till reservation 3.

Fru talman! Vi har att nu behandla regeringens proposition om en höjning av anläggningsinnehavarnas ansvarsbelopp när det gäller atomskador. Förslaget innebär att ansvarsbeloppet höjs från 1, 2 miljarder kronor till 175 miljoner SDR, s.k. särskilda dragningsrätter. Det motsvarar ca 1 925 miljarder svenska kronor. Anledningen till att man går över till SDR är att man skall slippa bl.a. valutajusteringar. Sverige är tillsammans med 13 andra västeuropeiska stater anslutet till den s.k. Pariskonventionen och dess tilläggsprotokoll. Det innebär att innehavaren av en atomanläggning är ansvarig för skador som uppkommer i samband med driften av anläggningen oberoende av vem som vållat skadan. Ansvaret skall enligt konventionen vara begränsat till ett visst belopp för varje olycka och vara täckt av en försäkring eller annan ekonomisk garanti. Sverige har tillsammans med elva av Pariskonventionens stater undertecknat den s.k. Brysselkonventionen, vilket medför en civilrättslig reglering av ersättningen från statsmedel vid stora olyckor. Detta ersättningssystem verkar i flera led. Det första steget utgörs av anläggningsinnehavarens ansvar. Det andra steget innebär att den stat där innehavarens anläggning är belägen skall bidra till att täcka skadorna upp till ett visst belopp. I det tredje steget skall de stater som är anslutna till tilläggskonventionen, de s.k. Brysselstaterna, därutöver gemensamt betala efter en särskilt angiven beräkningsgrund. Därutöver har i atomansvarighetslagen förts in ett fjärde steg, som innebär ett civilrättsligt ansvar för svenska staten och som ekonomiskt uppgår till 3 miljarder kronor per olycka. Om detta inte skulle räcka till för att kunna ersätta uppkomna skador kan ytterligare gottgörelse utgå från staten. Men då måste man ta upp det i riksdagen för att få en särskild lagstiftning. Något belopp är inte fastställt. Förutom Pariskonventionen finns även en Wienkonvention. Denna har Sverige inte tillträtt. Det beror på att det skulle medföra rättstekniska problem. 1988 tillkom då ett protokoll som länkar samman de båda konventionerna. Detta protokoll har undertecknats av ett 20-tal stater, däribland de nordiska länderna. Det innebär att ansvaret enligt den ena konventionen gäller också till förmån för de skadelidande i stater som är anslutna till det andra konventionssystemet. Frågan om omfattningen och utformningen av statsansvaret för atomskador är redan uppmärksammad inom IAEA, det internationella atomenergiorganet. Det finns bl.a. en rekommendation om att IAEA under första halvåret 1996 skall anordna en konferens för en revision av Wienkonventionen. Då resultatet av detta arbete kan få betydelse för svensk del anser regeringen och även utskottet att det finns skäl att vänta med att ta ställning till om det behövs ändringar av det särskilda statsansvaret. NEA att de belopp som anläggningsinnehavaren skall ansvara för skall höjas till minst 150 miljoner SDR, ca 1,2 miljarder svenska kronor. I propositionen föreslår regeringen att ansvarsbeloppet för anläggningsinnehavarna höjs till ett belopp motsvarande 175 miljoner SDR. Denna höjning innebär att den ökade kapacitet som finns på försäkringsmarknaden nu tas i anspråk för en höjning av de ansvarsbelopp som åvilar en atomanläggningsinnehavare. Med anledning av propositionen har det inlämnats ett flertal motioner som lett till reservationer till betänkandet. Förhållandet är för närvarande sådant att Sverige är, som jag sagt tidigare i mitt inlägg, anslutet till Pariskonventionen med tilläggsprotokoll. Detta innebär att den som drabbas av en olycka inom kärnkraftsindustrin får full ersättning för sina skador. Svenska staten och anläggningsinnehavaren svarar gemensamt för skadeståndsanspråk på totalt 3 miljarder kronor och svenska staten gemensamt med övriga Brysselstater upp till 3,3 miljarder. Därutöver medger atomansvarighetslagen att skadestånd dessutom kan utgå med belopp som överstiger de i lagen angivna gränserna i särskilda fall. Energikommissionen, som arbetar med att komma med förslag till lösning av hur vi skall komma till rätta med Sveriges energibehov, har även till uppgift att uppmärksamma förutsättningarna för en utveckling av ersättningsansvaret i ett internationellt sammanhang. Som jag sade tidigare kan arbetet inom IAEA få betydelse även för svensk del. Herr talman! Utskottet instämmer i regeringens bedömning, att man skall avvakta innan några ändringar övervägs beträffande statsanslaget, men anser att det är angeläget att regeringen tar initiativ till ändring i atomansvarighetslagen så snart det finns ett tillfredsställande beslutsunderlag. När det gäller den centrala frågan om skadeståndsansvaret vidhåller utskottet sin grundinställning, att ansvaret för atomskador i första hand skall bäras av kärnkraftsindustrin. Utskottet ser med tillfredsställelse på att regeringen nu har lagt fram förslag om en höjning av beloppsgränsen för anläggningsinnehavarens ansvar. Höjningen innebär att ett större ekonomiskt ansvar nu lyfts över på kärnkraftsindustrin och ligger därmed i linje med tankegångarna i motionerna. Att helt lägga över ansvaret på anläggningsinnehavarna är inte förenligt med Pariskonventionen, som Sverige är anslutet till. Därför måste en begränsning av ansvarighetsbeloppet bibehållas. Utskottet anser emellertid att det är angeläget att regeringen arbetar för att på det internationella planet ta till vara de möjligheter som finns till förbättringar av ansvarssystemet vid atomskador.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
Herr talman! Jag vill ställa tre förhållandevis enkla frågor till Anita Persson. Den första är litet mera allmänmänsklig. Anser Anita Persson, regeringen och socialdemokraterna att det är rimligt att Sydkraft vid en olycka i en Barsebäcksreaktor går skadeslöst och får 10 miljarder för sin reaktor och behöver inte ställa upp med sin övriga förmögenhet? De kringboende får av anläggningsinnehavaren via försäkringar 1,9 miljarder. Det är en droppe i havet vid en tänkt olycka att dela på. De är dessutom förhindrade att i sina hemförsäkringar försäkra sig mot konsekvenserna. Anser Anita Persson, socialdemokratin och regeringen att detta är rimligt? Är inte detta stötande? Min andra fråga är: Har Anita Persson något svar på varför andra länder som Tyskland och Nederländerna, som har skrivit på samma konventioner som vi, har ett väsentligt högre och dessutom obegränsat ansvar på ett annat sätt och varför länder utanför konventionen, som Schweiz och USA, har väsentligt högre belopp? Har Anita Persson och socialdemokratin någon förklaring till hur detta kommer sig? Min tredje fråga är: 1,9 miljarder är satt som anläggningsinnehavarens del, och det svenska regelverket innebär att anläggningsinnehavaren skall stå för huvuddelen av kostnaderna. Är det då Anita Perssons och socialdemokratins allvarliga mening att den övre gränsen vid en tänkbar olycka vid en kärnkraftverk ligger vid 1,9 - 2,5 miljarder gånger två? Det måste vara slutsatsen. Där ligger det övre beloppet vid en olycka. Är det verkligen er allvarliga mening?
Herr talman! Den här propositionen bygger på en proposition som den förra borgerliga regeringen lade fram. Riksdagen fattade sitt beslut 1992. I den förra regeringen ingick också Centerpartiet. Jag kan inte förstå varför Centerpartiet då inte drev de här frågorna utan ställde sig bakom propositionen. När det gäller beloppen för anläggningsinnehavarna är de begränsade till det utrymme som finns inom försäkringsområdet. Man har ansett att det är detta man kan klara av inom ramen för de olika konventionerna.
Herr talman! Det här var inte ens i närheten av ett svar på mina frågor. Däremot försöker Anita Persson göra gällande att Centern inte hade agerat i den här frågan under den förra regeringsperioden. Som Anita Persson vet - hon sitter ju i lagutskottet - är en av de motioner som vi nu behandlar i anslutning till betänkandet en kommittémotion från Centern från den förra mandatperioden. På det sättet markerade vi avstånd från den förra regeringens agerande i denna fråga. Att sedan lagutskottet inte har behandlat den förrän nu är knappast någonting som motionärerna skall lastas för. Säkert finns det begränsningar i försäkringskapaciteten. Men de begränsningarna går nu ensidigt ut över tredje man, inte över anläggningsinnehavaren. Det måste uppfattas som direkt stötande. Anläggningsinnehavaren går helt skadeslös ur en olycka. Tredje man, under hänvisning till att beloppet för försäkringen är begränsat, drabbas. Hur kan de andra länderna, som har skrivit på samma konventioner och har samma regler, ha ett högre belopp för anläggningsinnehavarna än Sverige? Är det inte litet stötande att anläggningsinnehavaren kan smita undan det hela, medan tredje man drabbas? Herr talman! Har Anita Persson någon uppfattning om av vilket belopp som 1,925 miljarder är huvuddelen? Det är nämligen kriteriet. 1,925 skall enligt svenska bestämmelser vara huvuddelen av ansvaret. Är det totala ansvar som kan tänkas alltså drygt 3,8 miljarder kronor? Det är ett belopp som är okänt i den övriga världen när det gäller att bedöma kärnkraftens risker.
Herr talman! Tredje man drabbas inte värre än anläggningsinnehavarna gör. Det finns olika steg i konventionerna. Staten kan, om det skulle vara erforderligt, stifta extra lag för att täcka de kostnader som man kan drabbas av. Därför yrkar jag fortfarande bifall till både propositionen och hemställan i betänkandet.
Herr talman! Enligt den amerikanska s.k. Sandiarapporten kan kostnaden uppskattas till ca 400 000 miljoner kronor för en medelstor olycka och till 12 000 000 miljoner för en stor olycka. Siffrorna är baserade på amerikanska värden för människoliv. Med svenska värden blir siffrorna ungefär 340 000 Dessa uppgifter finns tillgängliga, så man kan utgå från de siffrorna. Man pratar mycket om PPP, Polluter Pay Principal. Jag förstår inte varför svenska staten skall subventionera kärnkraften. Som tidigare nämnts blir inte anläggningsinnehavarna skadeståndsskyldiga. De har en hel mängd skalbolag och kan undkomma ersättningsanspråk. Jag frågar mig: Har man inte preciserat den här siffran efter hur mycket pengar som finns tillgängliga och inte utifrån någon faktisk riskbedömning?
Herr talman! Det kanske är meningslöst att begära replik, men jag ville ställa två frågor till Anita Persson. Den premie som anläggningsinnehavarna betalar för olika reaktorer är kanske 1 eller 2 miljoner per år. Anser Anita Persson att detta är rimligt i förhållande till de kostnader som skulle uppstå om en olycka trots allt skulle hända? Min nästa fråga till Anita Persson bygger på en konstruktiv tanke. Staten ikläder sig nu ett rätt stort ansvar. Skulle man inte kunna tänka sig att staten tar ut en sorts premie av bolagen för detta ansvar? Skulle det kunna vara en sorts komplettering som vi skulle kunna komma vidare med snabbt? Det är konkreta frågor.
Herr talman! Hela den del som handlar om hur statsanslaget skall finansieras är föremål för överväganden. Det är sådant som man kommer tillbaka med när man har haft överläggningar om Wienkonventionen. Regeringen följer hela tiden de här frågorna. Även Energikommissionen tittar ju på detta. Jag tycker att det är mycket viktigt att regeringen nu har kommit med ett förslag. 1992 fattade vi det förra beslutet om att höja ersättningarna. Nu har man funnit att det finns ett försäkringsutrymme och då höjer vi igen. Jag tycker att det är viktigt att vi hela tiden följer detta. Men det måste finnas ett utrymme inom försäkringsområdet, så att försäkringsbolagen kan klara av att täcka kostnaderna. Vad man får betala är upp till försäkringsbolagen. De bedömer vad de anser att det här är värt. Det är inte vi som lagstiftar om försäkringsbolagens avgifter.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 16 har underrubriken Miljön - Vårt gemensamma ansvar. Att det handlar om vårt gemensamma ansvar understryker jag gärna. Under den förra mandatperioden gjordes viktiga framsteg på miljöområdet. Som en av fyra huvudpunkter i den regeringsförklaring som presenterades av den borgerliga regeringen 1991 ingick att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot en ren miljö. En utveckling mot ökat kretslopp inleddes, en ny skogsvårdslag infördes och användningen av ekonomiska styrmedel ökade, t.ex. energiskatteomläggningen 1993. Dessutom lades ett förslag till en samlad miljölagstiftning fram i en ny miljöbalk. Här samlades det mesta av den lagstiftning som berör miljön, vilket skulle göra miljölagstiftningen mer överblickbar och därmed effektivare. Dessutom skulle straffen mot miljöbrott skärpas. I vår partimotion, Jo609, som delvis behandlas i det här betänkandet, framhåller vi att i framtiden kommer det gemensamma miljöarbetet inom EU att ge Sverige nya möjligheter att påverka och förbättra de europeiska insatserna för en god miljö. Genom samarbete över gränserna finns nu, i och med vårt medlemskap, möjlighet att möta de gemensamma miljöproblemen med en större kraft än vad varje enskild nation var för sig kan uppnå. Vi har föreslagit att Sverige i EU-arbetet skall prioritera de gränsöverskridande miljöproblemen och verka för att miljö och energiskatter utformas så att de kan motverka miljöförstöring. Den svenska miljöpolitiken inom det europeiska samarbetet bör ha som mål att bevara de svenska miljökraven inom de områden där dessa är högre än inom EU och samtidigt verka för en anpassning av de gemensamma reglerna till den svenska nivån. Vidare bör målet vara att ta bort politiska regleringar inom EU som förhindrar en god utveckling på miljöområdet. Vi menar också att det dessutom skall vara en viktig målsättning att stärka det europeiska samarbetets intresse för Östersjöområdets miljö. Det är glädjande att regeringen i sin skrivelse och utskottet i betänkandet ger uttryck för samma principiella inställning. Vi har dessutom föreslagit att klimatfrågan skall ges hög prioritet mot bakgrund av dess globala effekter. Försurningen tillhör kanske vårt allvarligaste nationella miljöproblem, på grund av Sveriges känslighet för surt nedfall. Men även koldioxidfrågan kräver en alldeles särskild uppmärksamhet. Här kan vi också med tillfredsställelse notera att vi i utskottet har en gemensam syn. Vi har också framhållit att framtida generationer kommer att ställa stora krav på miljön och vi märker nu hur människor alltmer engagerar sig i miljöfrågor. Man engagerar sig på sina arbetsplatser och i sitt dagliga handlande. Man ställer krav på kommuner och företag. Vi kan se hur människor tar ett ansvar för dessa frågor, ett ansvar som ökar med insikt, kunskap och möjligheter att kunna påverka. Det är just detta som gör Agenda 21-arbetet så spännande, därför att här är det den enskilda människan som inte bara ges en möjlighet, utan även en uppmuntran att delta, att påverka. Därför blir jag litet ängslig när jag ser att regeringen har beslutat tillkalla en kommitté som skall utveckla, fördjupa och förankra Agenda 21. Jag hoppas att kommitténs uppdrag stannar vid att samla upp det som kommit fram ute i landet för att sedan rapportera det till regering och till uppföljningen av UNCED. Det vore olyckligt om det som jag upplever som så värdefullt med Agenda 21, nämligen underifrånperspektivet, skulle förfuskas och myndigheter och professionella politiker trycka på uppifrån. Herr talman! Vi beklagar att regeringen beslöt att återkalla förslaget till miljöbalk i höstas. Den skulle enligt den borgerliga regeringens förslag ha trätt i kraft om två månader. Det hade inneburit att vi från halvårsskiftet i år hade haft en ny, sammanhållen betydligt effektivare miljölagstiftning än det lappverk vi lever med i dag. Det hade inneburit att våra tillsynsmyndigheter ute i landet hade haft ett kraftfullare verktyg i sin hand för att komma till rätta med miljöproblemen än vad som är fallet i dag. Det hade inneburit straffskärpningar som hade varit välkomna. Vi vet hur få miljöbrott som verkligen leder till fällande domar. Miljöskyddsavgiftssystemet hade också skärpts. Vissa av de skärpningar som föreslogs av den borgerliga regeringen var ett resultat av EU-anpassningen, t.ex. reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer. Dess värre är det ju så, att vi i Sverige inte når upp till de hårdare krav som många andra länder ställer på miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsprocesser i planeringsfrågor. Ett av regeringens skäl att dra tillbaka förslaget om miljöbalk har angetts vara att inarbeta skogsvårdslagen och vattenlagen. Men den borgerliga regeringen införde särskilda regler om miljökonsekvensbeskrivning i skogsvårdslagen. Därför menar vi att just denna lag inte behöver omfattas av MKB lagstiftningen i förslaget till miljöbalk. Detta skulle innebära en dubbel reglering. Den andra lagstiftningen, vattenlagen, kan synas angelägen att föra in i balken, men man skall då ha klart för sig att detta är ett mycket stort och tidsödande arbete. Detta kommer nu att försena miljöbalken med flera år. Först 1998 kan vi nu hoppas att den kan börja gälla, och det är en fördröjning som vi moderater inte kan acceptera. Vi menar att regeringen snarast bör ompröva sitt beslut att dra tillbaka förslaget till miljöbalk. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen nr 3 till betänkandet.

Herr talman! Rubriken på dagens debatt är Miljön - Vårt gemensamma ansvar. I regeringens skrivelse och också i betänkandet står det, och detta ställer sig utskottet bakom: "En politik för hållbar utveckling måste utgå från människans villkor och ekosystemets långsiktiga bärighet, både i Sverige och i världen." Detta innebär naturligtvis att en hel del saker måste hända. Det måste ske en omställning av vårt energisystem, så att vår användning av energiråvaror stämmer bättre överens med en sådan här målsättning. Vi måste se till att Agenda 21-arbetet fortsätter att utvecklas och att det ger resultat. Dessutom måste vi se till att kretsloppstänkandet förverkligas och utvecklas - en verksamhet som igångsattes av den förra regeringen på ett bra sätt. Men vägen fram till målet är lång. Det finns några saker som vi inte har blivit överens om när det gäller detta betänkande. Framför allt gäller det förslaget om en miljöbalk. Den frågan kommer jag att ägna min taletid åt här i dag. Förväntningarna var stora att vi skulle få en miljöbalk som gjorde att vi fick en effektivare och bättre miljölagstiftning - en modern miljölagstiftning som kunde skydda miljön på ett effektivt och bra sätt. Arbetet sattes i gång 1989, men tankarna på en sådan här miljölagstiftning uppstod betydligt tidigare. Nu är det 1995, och vi har ännu inte fått någon miljöbalk. När Socialdemokraterna var i oppositionsställning kritiserade de den dåvarande regeringen för att den inte tillräckligt snabbt jobbade fram det miljöbalksförslag som man höll på med. Det gällde ju att få ett ikraftträdande så fort som möjligt. Den kritiken var väl delvis rättvis. Det tog ju sin tid. Men Miljöskyddskommitténs första betänkande kom först i mitten av 1993 och det andra i mitten av 1994. Det fanns alltså vissa förklaringar till att det tog tid. Nu har regeringen dragit tillbaka miljöbalksförslaget. På det sättet försenar man hela processen mycket kraftigt. Risken finns nu att vi inte under det här seklet får en fungerande miljöbalk. I varje fall försenas den - säkert till 1999. På det sättet förlorar vi mark. Vi kommer att få ha en föråldrad miljölagstiftning under en mycket lång tid. Vi missar det som fanns i det förslag till miljöbalk som man dragit tillbaka. Man missar Miljöombudsmannen, som skulle ta till vara allmänhetens intresse i det här sammanhanget. Man missar de skärpta aktsamhetsregler som finns i miljöbalksförslaget. Man missar miljökonsekvensnormer osv. Nu har man lagt det hela på en ny utredning. Ja, egentligen är det inte någon utredning. Det är en utredningsman. På det sättet skapar man en situation där det demokratiska arbetet och framtagandet av en ny miljölag inte blir vad de borde vara. När man gör sådana här saker är det viktigt att ha en demokratisk förankring även hos andra partier i fråga om hur arbetet skall gå till. Det är ju också fråga om att öka kunskapen hos oss alla om det som sker för att vi på rätt sätt skall kunna ta ett gemensamt ansvar för miljön - i enlighet med rubriken. Vi i Centerpartiet tycker att det var fel att göra på det sättet. Om man vill vidga omfattningen av den här miljöbalken kan man naturligtvis successivt göra det. Vi hade kunnat tänka oss förändringar och förbättringar - sådant som utskottet hade kunnat sköta i samband med sitt arbete. Därefter handlar det om en utvidgning till nya lagområden efter hand. På det sättet hade vi, som ju var tänkt, kunnat få en miljölagstiftning, en miljöbalk, ganska snart. Vårt förslag i vår reservation här är att en miljöbalk träder i kraft den 1 januari 1998. Förmodligen innebär det att man inte kan få med i miljöbalken allt det som regeringen vill ha. I stället får man bearbeta förslag som redan fanns och komma med tillbaka redan våren 1996 för att vi över huvud taget skall ha en chans att klara det här. Med regeringens uppläggning får vi vänta betydligt längre. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 4. Vidare har vi i det här betänkandet en reservation om beräkning av miljöutrymme. Inför FN Jordens Vänners holländska motsvarighet ett system för att beräkna miljöutrymmet för olika regioner/länder för att se hur man skulle kunna komma fram till det som Riokonferensen kom fram till: att vi skall ha en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi inte får förbruka och förstöra mer i naturen än vad naturen klarar av att läka. All mänsklig verksamhet innebär ju en åverkan på naturen. Det gemensamma ansvar som det handlar om här innebär att vi som bor i den industriella delen av världen och som har förbrukat, och förbrukar, betydligt mer och som också skräpar ner mer måste ta ett större ansvar. När man gjorde sådana beräkningar som man gjort i Nederländerna och som presenterats i Rio fick man fram hur olika regioner hanterat dessa frågor och hur man skall bete sig för att kunna få sin rättmätiga andel av det miljöutrymme som finns. Det innebär, som jag sagt, att vi som redan har tagit ut mycket naturligtvis får vara sparsammare än andra som inte gjort det. Det är viktigt och nödvändigt att komma fram till något sådant för att få förståelse för detta och för att vi skall begripa vad vi måste göra för att kunna nå det mål som sattes i Rio. I nämnda reservation kräver vi att resurser tillförs så att ett system kan utarbetas som klarar det här. Herr talman! Jag yrkar inte bifall till denna reservation. Men naturligtvis står vi bakom vad som sägs här. Vi kommer att driva denna fråga också framöver. Men jag yrkar alltså bara bifall till reservation 4 i detta betänkande.

Herr talman! Folkpartiets miljöpolitik står stadigt på fyra ben. För det första behöver vi en samlad miljölagstiftning. Vi behöver en ny miljöbalk. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen av prestigeskäl dragit tillbaka förslaget och därmed försenat arbetet avsevärt. Jag återkommer strax till den frågan. För det andra behöver vi införa ekonomiska styrmedel i ökad grad. Det arbetet är på gång. För det tredje behöver vi utöka det internationella samarbetet inom både Förenta nationerna och EU. Det arbetet är också på gång. För det fjärde gäller det den biologiska mångfalden. För oss liberaler är det en viktig moralisk fråga. Vår generation har helt enkelt inte moralisk rätt att utrota djur och växtarter. Då är det också vår generations skyldighet att skapa förutsättningar i vår natur för att befintliga djur och växtarter skall kunna vara kvar. I det här betänkandet finns det två reservationer från oss i Folkpartiet. Jag skall börja med att tala om miljöbalken. Den borgerliga regeringen lade som bekant fram ett förslag till miljöbalk som samlade och skärpte miljölagarna på ett antal punkter som återges i vår reservation. Därför skall jag inte närmare gå in på detaljerna. Återkallelsen innebär alltså enligt Folkpartiet att en rad angelägna förbättringar i miljölagstiftningen försenas. Vi har ju hört här från andra företrädare för de borgerliga partierna att man har den åsikten. När den nya socialdemokratiska regeringen tillträdde talade miljöministern först om en försening på ett till ett och ett halvt år och gjorde alltså bedömningen att det var en försening som det var värt att ha för att få en förbättrad miljölagstiftning. Men vi har nu klart för oss att förseningen kommer att bli avsevärt mycket större än så. Förseningen kan bli tre fyra år. Det är alltså grova felbedömningar som den socialdemokratiska regeringen gjorde när den beslutade att återkalla den borgerliga propositionen. Det talas nu i betänkandet om att lägga fram en proposition hösten 1997. Om den läggs sent på hösten - våren 1998 är ju en vår före ett val - är det inte säkert att riksdagen klarar av att behandla ett så stort lagarbete under våren 1998. Det kan alltså hända att behandlingen skjuts framåt, till efter valet, för att i stället ske våren 1999. Vi inser snabbt vad det kan innebära i form av allvarliga förseningar i stället för att få en miljöbalk som träder i kraft den 1 juli i år, dvs. om bara ett par månader. Den socialdemokratiska regeringen har med andra ord tagit på sig ett tungt ansvar för den försening som har uppstått. Vi har yrkat att ett nytt förslag skyndsamt bör föreläggas riksdagen. Detta gäller alltså den ena av Folkpartiets två reservationer i det här betänkandet. Den andra reservationen handlar om tillsättande av en kommission. Vi konstaterar att det tycks finnas ett systemfel i samhället som gör att många miljöbeslut inte genomförs i praktiken och att vissa uppsatta miljömål tillmäts för liten betydelse i det praktiska arbetet. Vi liberaler anser det angeläget att utreda varför problemen finns och hur man kan lösa dem. Därför bör en kommission tillsättas med uppdrag att utreda hur man kan förändra och förbättra beslutsprocesserna och lämna förslag om vad som krävs för att nå en hållbar utveckling i Sverige. Om detta har vi yrkat i en motion. Men vi har inte fått med oss utskottet, som har gjort bedömningen att den kommitté som skall jobba med Agenda 21-frågor i ganska stor utsträckning tillgodoser folkpartimotionen. Men vi tycker inte att direktiven till den nyligen tillsatta Agenda 21 utredningen stämmer överens med det som vi har talat om här, nämligen att man skall klara ut vilka hinder som finns i olika beslutsprocesser och lämna förslag på vad som måste göras för att klara ut systemfelen. Vi i Folkpartiet avser att återkomma med nya initiativ i detta syfte. Med detta har jag lagt ut texten kring våra två reservationer, som vi naturligtvis står bakom. Men, herr talman, för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till någon av motionerna.

Herr talman! Frågan om en samlad miljöbalk ser ut att bli en riktig långkörare - dess värre med tanke på miljön. Vi har ju fört en debatt om detta några gånger sedan regeringsskiftet. Jag skall inte förlänga dagens debatt i onödan, men jag måste ändå få göra ett par påpekande. Det första gäller regeringens skäl till att dra tillbaka det liggande förslaget till miljöbalk, som ju är oerhört krystade. Man kan skönja att det framför allt är fråga om två skäl. Det första är vattenlagen, som inte fanns med i förslaget. Men återigen måste jag påpeka att det var socialdemokraterna i miljöskyddskommittén som inte ville ha den med. Därför fanns inte förslaget med i betänkandet. Däremot hade vi kristdemokrater en reservation som förordade att man tog med vattenlagen. Nu plötsligt använder man detta som argument för att förslaget inte finns med och för att man drar tillbaka miljöbalken. Detta är minst sagt horribelt. Det andra är de ideella organisationernas talerätt. På den punkten finns det en betryggande majoritet här i parlamentet. Varför använder man sig inte av den? Om ett par månader hade vi kunnat ha en ny, modern miljöbalk i kraft. Men nu skjuts allt på framtiden. Vidare, herr talman, gäller det tidpunkten för den nya balken. Lennart Fremling tog upp miljöministerns besked i en frågedebatt med mig den 25 oktober. Miljöministern sade: Jag räknar med att dessa förändringar av miljöbalken innebär att balken kommer att försenas ett till ett och ett halvt år. Vi kan nu konstatera att löftet har övergivits. Det är ytterligare ett av de löften på miljösidan som man nu överger. Nu skjuter man allt framför sig. Jag vill också ta upp Miljöpartiets besked att miljöbalken inte skulle försenas en dag. Beskedet gavs här i kammaren den 19 oktober. Jag vill återigen citera ur snabbprotokollet. Roy Ottosson sade: Vårt krav på regeringen var att få en bra miljöbalk. I de krav som vi ställt ingår att införandet av den inte skall försenas en dag. Vi kan konstatera att från den 1 juli 1995 till den 1 januari 1998, som man nu försöker rikta in sig på, är det två och ett halvt år. Det är en viss skillnad mellan förhållandet att inte få en försening på en dag och en tidsrymd på två och ett halvt år. Nu säger Miljöpartiet i sitt särskilda yttrande att man helst hade sett en ny miljöbalk hösten 1995. Men sedan accepterar man ändå utskottsmajoritetens förslag om ny miljöbalk januari 1998. Jag måste ställa frågan till Miljöpartiet: Vad är det för hållning egentligen? Ni bekräftar bilden av att ni bromsar upp arbetet med en skärpt miljölagstiftning. Herr talman! Vi kristdemokrater har ingen ordinarie ledamot i jordbruksutskottet och måste därför framlägga våra yrkanden direkt här i kammaren. Herr talman! Vi har i tidigare debatter varit mycket restriktiva med att lägga yrkanden, men jag noterar nu att inte alla partier har samma restriktivitet. Därför yrkar jag nu under mom. 5 bifall till kdsmotionen JO606, yrkandena 13, 4-9 och 11.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
Herr talman! För tre veckor sedan behandlade vi här i kammaren Miljödepartementets budget. Nu handlar debatten om inriktningen i det miljöpolitiska arbetet. Utgångspunkten är regeringens skrivelse nr Miljöpolitiken har sin grund i visionen om en hållbar samhällsutveckling. Vi är alla överens om de övergripande miljömålen: Att skydda människors hälsa, att bevara den biologiska mångfalden, att främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser och att skydda natur och kulturlandskap. Över huvud taget tycker jag att det råder en stor samstämmighet mellan alla partier i jordbruksutskottet när det gäller miljöpolitikens inriktning, vilket är värt att notera. Betänkandet är indelat i tre delar: Den miljöpolitiska inriktningen, en ny miljöbalk och ekonomiska styrmedel. Jag skall kort beröra alla tre. Herr talman! Jag börjar med den miljöpolitiska inriktningen. Redan våren 1991 fattade riksdagen ett övergripande beslut om mål och riktlinjer för miljöpolitiken. Regeringen beskriver i den nu framlagda skrivelsen hur man ser på inriktningen av det fortsatta arbetet och hur tillståndet i miljön är i dag. Miljöproblemen är omfattande. Många problem återstår att lösa. Försurning, övergödning, klimatförändringar och biologisk mångfald är exempel på sådana problemområden - kanske de viktigaste. Vissa av de mål som sattes upp 1991 kommer inte att uppfyllas utan ytterligare åtgärder. Utskottet delar regeringens bedömning att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att minska kväveutsläppen, att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa den biologiska mångfalden och att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att begränsa koldioxidutsläppen. Vi utgår också från att riksdagen framöver får ta ställning till mer konkreta åtgärder som krävs för att uppfylla 1991 Jag övergår nu till den andra delen av betänkandet, nämligen den del som handlar om arbetet med den nya miljöbalken, som har berörts av många talare. Vi är alla medvetna om historien. Arbetet med en ny miljöbalk påbörjades i maj 1989, då den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en kommitté som antog namnet Miljöskyddskommittén. Dess huvudbetänkande överlämnades i början av 1993, och följdbetänkanden kom 1993 och 1994. I augusti 1994, alldeles före valet, lade den dåvarande borgerliga regeringen en proposition på riksdagens bord om en ny miljöbalk. Propositionen drogs sedan tillbaka i oktober, efter valet, av den sittande regeringen som dock har för avsikt att för riksdagen lägga fram ett nytt förslag till miljöbalk så snart som möjligt. Miljöbalksutredningen har i november genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att ytterligare utveckla och komplettera tidigare förslag till miljöbalk. Varför drogs då propositionen tillbaka? Huvudskälet var Lagrådets kritik mot förslaget till miljöbalk, som bl.a. innehöll följande punkter: Viktiga miljölagar har lämnats utanför, som t.ex. vattenlagen och skogsvårdslagen. En ökad samordning och integration av de ingående lagarna borde ha kunnat ske på ett bättre sätt. Straffbestämmelserna i miljölagstiftningen utanför miljöbalken borde ha samordnats med balkens straffbestämmelser. Genom att det tidigare förslaget nu har dragits tillbaka finns det nu också möjlighet att diskutera och eventuellt tillföra vissa andra frågor, som t.ex. talerätt för miljöorganisationer, övergripande aktsamhetsregler för all miljöpåverkan och lagrum för generella föreskrifter. Tilläggsdirektiven till Miljöbalksutredningen är tämligen omfattande. Enligt regeringens tidsplan skall huvudbetänkandet lämnas senast sommaren 1996 och en proposition läggas fram under hösten 1997. Vi har i jordbruksutskottet noga diskuterat och övervägt tidsåtgången för arbetet kontra kvalitén på resultatet. Eftersom arbetet har pågått sedan 1989 finner vi det synnerligen angeläget att resultatet av arbetet med att åstadkomma en effektiv, fullständig och överblickbar miljölagstiftning presenteras så snart det är möjligt. En ny miljöbalk bör enligt utskottets mening träda i kraft senast den 1 januari 1998. Vi i utskottet vill inte låsa en fixerad tidpunkt då propositionen skall avlämnas, men det bör ske i så god tid att behandlingen i riksdagen hinner avslutas före sommaruppehållet 1997, eftersom vi sedan har budgetbehandling under hösten. Samtliga borgerliga partier har reserverat sig när det gäller miljöbalken. Moderaterna och Centern står i princip bakom den tillbakadragna propositionen och kan följaktligen föreslå en snävare tidsplan. Folkpartiet tycker att det behövs förändringar, men att dessa hade kunnat tillfogas i efterhand. Jag yrkar avslag på reservationerna. Men jag vill ändå understryka att vi är överens om att det är mycket angeläget att få fram en så homogen och heltäckande miljöbalk som möjligt för ikraftträdande före den 1 januari 1998. Hastigheten får dock inte bli viktigare än kvaliteten. Herr talman! Så över till del tre av detta betänkande, som handlar om ekonomiska styrmedel. Vi är i utskottet överens med regeringen om att det är viktigt att öka användningen av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken så att vi på det sättet kan sätta rätt priser på miljöförstöringen och på förbrukningen av naturresurser. Genom att använda fler miljöskatter och avgifter kan vi stimulera till investeringar i miljöskyddande och resursbevarande teknik. Avgifternas och skatternas, alternativt skatterabatternas, storlek bör självfallet baseras på miljöeffekten. När det gäller avfallsskatt, som det finns en reservation om, pågår det ett arbete på departementet, och vi finner därför ingen anledning att i dag binda oss för någon särskild konstruktion innan vi tagit del av utredningsmaterialet. Jag yrkar avslag på den reservationen liksom på samtliga reservationer, och jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Först vill jag korrigera mitt yrkande. Jag yrkar alltså bifall till kds-motionen Jo606, yrkandena 1-3, 5-9 och 11. Därmed hoppas jag att mitt yrkande är korrekt och att det tidigare yrkandet stryks. Då har vi förenklat det hela. Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer till Åsa Stenbergs anförande. Det som Åsa Stenberg sade bekräftar det som jag sade i mitt anförande. Man har hängt upp tillbakadragandet av miljöbalken på att vattenlagen inte fanns med och på talerätten. Att vattenlagen inte fanns med berodde ju på socialdemokraterna. Vad är det som har förändrats i sak sedan Miljöskyddskommittén blev klar med sitt arbete och sedan ert ställningstagande att dra tillbaka miljöbalken? När det gäller talerätten finns det en betryggande majoritet här i kammaren för att lösa det hela. Varför använder ni er inte av den majoriteten? Sedan vill Åsa Stenberg införa lagrum för generella föreskrifter. Också på det punkten - och det visste socialdemokraterna - fanns det en betryggande majoritet för att man skulle kunna lösa detta vid utskottsbehandlingen. Men det ville man inte. Angående tidpunkten för ikraftträdandet undrar jag mot bakgrund av tidigare besked som har getts av miljöministern varför vi nu skall tro på det som utskottet säger, att det blir en ny miljöbalk den 1 januari 1998. Vilken tilltro kan vi verkligen sätta till detta? Tror Åsa Stenberg själv att detta kommer att förverkligas den 1 januari 1998?
Herr talman! Självfallet tror jag på det som vi skriver i utskottsbetänkandet. Dan Ericsson talar om att vi har ändrat oss när det gäller att föra in vattenlagen. Delvis är det så att Lagrådet framförde detta som en stark kritik. Jag vet inte om det är främmande för kds att man ändrar uppfattning. I den här frågan har vi ändrat uppfattning. Det förslag till balk som lades fram av den borgerliga regeringen var inte helt okontroversiellt. Den har av många beskrivits som ett hastverk. Jag skall citera ur en debattartikel i tidningen Svensk Polis, som kom häromdagen. Författaren är utredare av miljöbrott och ansvarig för miljöutbildningen på Polishögskolan. Han beskriver miljölagstiftningen så här: "Den svenska miljörätten består av ett mycket stort antal författningar med ibland motsägande syften.

Herr talman! Det är inte så att kristdemokrater är främmande för att ändra uppfattning. Vi kan göra det om vi övertygas av argumentationen och om det finns tyngd bakom den. I det här fallet diskuterade vi i Miljöskyddskommittén rätt många gånger - precis som Lagrådet sedan framförde i sin kritik - att det vore rimligt att också ta in vattenlagen. Men då motsatte sig socialdemokraterna detta. Till sist tog vi ändå fram ett miljöbalksförslag. Det hade varit bättre att ha fått sätta det i sjön, eftersom miljöbalken då kunde ha trätt i kraft om två månader, än att som nu stå utan miljöbalk ett ytterligare antal år. Sedan hade vi kunnat gå vidare och bygga på den miljöbalken. Sedan vill jag läsa vidare i den artikel i tidningen Svensk Polis som Åsa Stenberg citerade ur. Som av en händelse har jag också rivit ut samma artikel. Det som denna miljöbrottspolis säger om miljölagstiftningen är inte så entydigt. I och för sig var det kanske inte så lyckat, säger han. Vidare säger han att om man skall få någon draghjälp vid behandlingen av miljöbrott, krävs det något alldeles extraordinärt. Han är själv inte övertygad om att man skall kunna komma fram till en så mycket annorlunda produkt som hjälper polisen i dess utredningar. Skall vi citera artiklar, skall vi kanske också se helheten i det som sägs där.
Herr talman! Tyvärr hann jag inte läsa upp hela artikeln på den kort repliktiden. Men det är självklart att det är svårt att åstadkomma en heltäckande miljöbalk, det tror jag att vi alla inser. Men det är viktigare att vi nu ägnar oss åt att försöka att göra den så bra som möjligt och inte åt sifferexcersis om vilket exakt datum som den skall vara klar.
Herr talman! Åsa Stenberg sade i sitt huvudanförande att det enligt Folkpartiets mening behövdes förändringar i miljöbalksförslaget. Jag vill gärna förtydliga vår inställning på den punkten. Vi har i vår reservation angivit att regeringen hade kunnat lämna förslag till ändringar och tillägg i balken även om den hade fått träda i kraft. Det rör sig alltså om två saker. För det första: Om den nya regeringen hade velat genomföra ändringsförslag är det klart att den hade kunnat lägga fram dem trots att balken i sig hade trätt i kraft. För det andra: En sådan här stor massa med lagtext är inte statisk, utan den kommer hela tiden att utvecklas. Vi har naturligtvis varit helt inställda på att om denna miljöbalk hade fått träda i kraft som det var föreslaget, skulle den inte vara helt konstant. Den skulle naturligtvis komma att modifieras gång på gång i olika delavsnitt. Vi ser i och för sig gärna att också vattenlagen inarbetas. Det är ju en inställning som vi i Folkpartiet sedan gammalt har haft. Låt mig ändå få litet klarhet i den här sifferexcersisen. När räknar Åsa Stenberg med att den nya miljöbalken kommer att träda i kraft? Är det den 1 januari 1998? I så fall undrar jag: När skall propositionen framläggas? Är det under hösten 1996, så att den hinner att behandlas under våren 1997? När skulle utredningen i så fall vara klar? Går denna tidskalkyl ihop? Kan Åsa Stenberg förtydliga det?
Herr talman! Om jag tar det sista först, var den 1 januari 1998 helt riktigt - det var vad jag sade i mitt anförande. Propositionen måste läggas fram i så god tid att den kan behandlas under våren 1997. Under hösten har vi mycket att göra med budgetarbetet. Jag kan inte vara så mycket klarare på den punkten. Sedan tror jag att detta med tillägg och att miljöbalken aldrig blir riktigt färdig är i och för sig riktigt. Det blir säkert tillägg sedan också. Men det var så uppenbara brister när det gällde samordningen mellan olika delar. Dessutom fanns det brister - såvitt jag har förstått av dem som är experter på området - i avgränsningen till annan lagstiftning. Det är svårare att avhjälpa när man väl har fattat beslut om en balk. Därför tror jag att det var bättre som nu skedde.
Herr talman! Enligt vad jag kan uppfatta av Åsa Stenbergs kommentar betyder det att propositionen måste läggas fram före årsskiftet 1996-1997, alltså under hösten 1996. Men när skall utredningsförslaget läggas fram? Skulle det inte läggas fram under sommaren 1996? Det behöver väl också sändas ut på remiss. Kan vi få det litet förtydligat?
Herr talman! Det är olämpligt att vi i riskdagen fattar detaljerade beslut om den exakta gången när det gäller propositionsarbetet. Lennart Fremling får nöja sig med det svar som jag har gett, att frågan skall kunna behandlas under våren 1997 på ett bra sätt för riksdagen.
Herr talman! Som Åsa Stenberg tidigare sade finns det en mycket stor enighet om vad vi vill göra när det gäller de miljöpolitiska frågorna. Det är naturligtvis väldigt viktigt. Skall vi kunna ta det gemensamma ansvar för miljön som betänkandet handlar om krävs naturligtvis just det. Men det är klart att det finns olika sätt att gå fram, och vi är kanske litet olika otåliga att saker och ting skall ske. Det skiftar också beroende på om vi befinner oss i regeringsställning eller om vi sitter i opposition. - Det skall också sägas. Diskussionerna om när en miljöbalk kan träda i kraft är intressanta. Det är, som Åsa Stenberg sade, kanske inte så meningsfullt att vi här diskuterar datum för varje steg i arbetet. Men det som är viktigt är att det ikraftträdandedatum vi anger är realistiskt med utgångspunkt från det som måste göras fram till dess att detta inträffar. Jag undrar över om den 1 januari 1998 verkligen är realistiskt med den uppläggning som arbetet nu har. Jag tror inte det. Hade man, som vi föreslog, gått den andra vägen och i arbetet här i riksdagen genomfört de förändringar som enligt vad Dan Ericsson och andra har påpekat är fullt möjliga att göra med den majoritet som finns, hade vi haft en bra och samlad miljölagstiftning som vi hade kunnat använda i det internationella arbetet, vilket är viktigt nu när vi har kommit med i EU, där vi ju skall vara pådrivande. Tycker Åsa Stenberg att vi har möjlighet att vara tillräckligt pådrivande i EU med den lagstiftning vi nu har, så att vi kan vänta så här länge? Och när är det realistiskt att vänta sig att den nya kommer?
Herr talman! Jag tror inte att det lönar sig att vi för hypotetiska resonemang om hur det kunde ha varit. I det nya arbetet med miljöbalken kommer man också att kunna lägga in saker som man tidigare inte skulle ha hunnit. Man hinner exempelvis utreda möjligheterna att införa regionala miljödomstolar. Därigenom kommer man sannolikt längre i den nya propositionen än i den proposition som lades på riksdagens bord i valrörelsen. Man kommer alltså att ha kommit närmare ett genomförande av lagstiftningen i och med att man kan jobba med följdlagstiftningar och organisation under tiden.
Herr talman! Mitt resonemang är inte hypotetiskt, eftersom vi har reservationer i det här betänkandet som man kan rösta på och därigenom få till stånd en snabbare behandling av det hela - låt vara att den inte är lika heltäckande som det som majoriteten föreslår. Men fullständig blir man ju aldrig. Vi kommer aldrig att bli färdiga med det här, utan vi måste gå steg för steg, och det är viktigt att vi tar stegen så fort som möjligt. Det kanske är så att vi inte kan ta så stora kliv på en gång. Det europeiska perspektivet tycker jag är viktigt. Skall vi få bra genomslag av miljöfrågorna och en förbättring av miljön krävs det att vi kan vara aggressiva i vårt arbete i EU när det gäller miljön. Sedan är det den demokratiska förankringen - hur tänker ni klara den? Det här är egentligen ett jobb som borde ha gjorts av en parlamentarisk utredning och inte bara av en utredningsman som jobbar på departementet. Den demokratiska förankringen när det gäller lagstiftningsfrågor av den här karaktären är mycket viktig för att inte säga nödvändig för att kunna åstadkomma genomslag och förståelse och även för att kunna skapa den kunskap som krävs för att vi skall kunna fatta bra beslut.
Herr talman! Syftet med att man inte har tillsatt en parlamentarisk utredning är att det inte skall dra ut så långt på tiden. Jag har av många talare förstått att det är angeläget att det inte drar ut på tiden. Sedan tycker jag att vi i utskottet bör se till att vi följer arbetet intensivt under tiden. Jag hoppas att alla som nu står för reservationer kan delta i det arbetet när vi väl har fattat beslutet i riksdagen.
Herr talman! Ledamöter! Det är med glädje jag för Miljöpartiets del yrkar bifall till betänkandet. Mycket av den text som finns i betänkandet utgår från Miljöpartiets mycket omfattande motion angående miljöbalken, som vi väckte i januari. Det är också Miljöpartiet som ligger bakom att det över huvud taget blir en miljöbalk. Vi drev den frågan här i riksdagen under förförra mandatperioden. Miljöpartiet var också mycket aktivt i Miljöskyddskommittén och hoppade av när den borgerliga regeringens så småningom mycket urvattnade förslag presenterades. Det var ingen slump att både Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen ansåg att det förslag som den borgerliga regeringen lade fram var så dåligt att vi hoppade av den fortsatta beredningen. Det var ett hafsverk, en minsta gemensam nämnare av vad den borgerliga regeringen lyckades bli överens om. Precis som många ledande miljöjurister, bl.a. Staffan Westerlund, har sagt i sina kommentarer hade det försämrat den svenska miljölagstiftningen. Det kunde Miljöpartiet naturligtvis inte gå med på. Därför är vi glada över att utskottet i betänkandet slår fast att det fortsatta jobbet med miljöbalken skall utgå från Miljöskyddskommitténs första betänkande och de tillägg som sedan kom från Miljöskyddskommittén. Därmed har vi alltså en bra utgångspunkt i jobbet. Miljöpartiet har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet där vi utvecklar varför vi tycker att det som står i betänkandet är så bra. Utskottet säger att vi skall ha en genomgripande miljölagstiftning i denna balk. Vi skall ha med sådana lagar som vattenlagen, biotekniklagen, strålskyddslagen, lagen om jord och skog, som är viktiga för den biologiska mångfalden. I det förra förslaget fanns vissa lagar med men inte dessa. Skall vi få en genomgripande miljöbalk måste de här lagarna absolut med. Vi har också fått igenom att det skall finnas övergripande aktsamhetsregler som skall gälla all miljöpåverkan. Det är ytterst värdefullt. Genom dem kan vi skydda oss även mot det som komma skall. Det finns nämligen många miljöproblem som vi inte kan formulera exakt när vi skriver lagarna, men genom att ha aktsamhetsregler kan vi klara också sådant som t.ex. hormongifterna, som nu dyker upp som en ny bov i dramat. I det förslag som den borgerliga regeringen lade fram hade man i 2 kap. 7 § en bestämmelse som helt tog udden av de allmänna aktsamhetsreglerna. Man skrev där att de skall tillämpas i den utsträckning det är ekonomiskt rimligt. Det hade faktiskt försämrat miljölagstiftningen i förhållande till dagens läge. Vi har också fått igenom generella föreskrifter. Det är en förutsättning för att de miljökvalitetsnormer som skall finnas i miljöbalken skall fungera och användas. Det är bara om vi har lagrum för generella föreskrifter som vi kan få miljökvalitetsnormerna att gälla all verksamhet. Även när det finns koncessionsbeslut om hur det skall se ut måste man gå in och detaljkontrollera varje enskild verksamhet om det inte finns generella föreskrifter. Det säger sig självt att det är ogörligt. De generella föreskrifterna är alltså en förutsättning för miljökvalitetsnormerna. De kommer att finnas med i fortsättningen. Nu får vi äntligen en miljölagstiftning som skall vara så övergripande att den kan vara bättre än dagens. Visst finns det nackdelar med dagens miljölagstiftning, men om vi skall göra en miljöbalk får vi inte göra någonting som är sämre än det vi har i dag. Vi har diskuterat mycket med Naturskyddsföreningen och dess juridiska företrädare, Staffan Westerlund, som är Sveriges bästa på det här området. Han menar att vi nu måste få till stånd en miljöbalk som håller för en längre tid - inte något snuttifierat hastverk som vi, som man säger från det borgerliga hållet, hade "fått komplettera" i det oändliga. Det är också symtomatiskt att de borgerliga partierna, som alltså lade fram ett gemensamt förslag, nu har två olika reservationer. Det tredje partiet, Folkpartiet, har ingen reservation alls. Det tyder väl på att partierna i den borgerliga regeringen inte var riktigt överens om det miljöbalksförslag som lades fram. Naturligtvis är det här också fråga om i vilket sammanhang man vill finnas. Jag är litet förvånad över att Centerpartiet hellre lierar sig med Moderaterna än med Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen och att man hellre vill ha en miljöbalk som en av miljöjuristerna totalt har dömt ut än en som kan bli bättre. Tidsplanen har vi i Miljöpartiet funderat mycket över och även diskuterat med t.ex. Staffan Westerlund. Vi menar att det är viktigt att vi nu får en bra miljöbalk. Vissa saker kommer att ta tid, bl.a. avgörandet av om koncessionsnämnderna skall finnas kvar eller inte. Det finns många, bl.a. inom EU, som menar att koncessionsnämnderna inte är riktiga domstolar. Deras beslut går t.ex. inte att överklaga, som vanliga domstolars. Därför menar man att man måste få en chans att titta närmare på om vi skall ersätta koncessionsnämnderna med regionala miljödomstolar. Det tar tid. Med utgångspunkt från det och från önskemålet om en heltäckande miljöbalk anser vi att den tidsplan som finns, med ikraftträdande den 1 januari 1998 och med en behandling i riksdagen under våren 1997, är en mycket bra tidsplan. Vi måste se till att det som kommer från Miljödepartementet under den här mandatperioden har en helt annan klass och kvalitet än det som kom under förra mandatperioden. Jag kan bara erinra om hur lagar och regler runt producentansvaret fungerar. De har inneburit att vi i Sverige i dag har en sämre källsortering än vi hade tidigare. Så får det inte bli i det här fallet - nu skall vi ha en bra miljölagstiftning och en miljöbalk som kan hålla. Jag är mycket glad över att miljöministern har höga ambitioner på det här området. Vi i Miljöpartiet, som redan har varit mycket i kontakt med departementet, kommer att fortsätta att följa framtagandet av miljöbalken med stort intresse och stor entusiasm och ställa hela vårt kunnande till förfogande. Bifall till utskottets hemställan!
Herr talman! Gudrun Lindvall säger att tidsplanen för miljöbalken är mycket bra. Jag citerade i mitt anförande tidigare vad Miljöpartiet sade här i kammaren för bara några månader sedan. Man hävdade då att ikraftträdandet inte fick försenas en dag. Vidare sade man då att det gällde att verkligen få fram ett nytt förslag till miljöbalk utan försening. Det måste vi arbeta väldigt medvetet med, sade man. Det är i alla fall vi som bryr oss om miljön. Annars finns risken att det blir en långbänk, och det skulle vara mycket allvarligt. Herr talman! Som hörs är det en väldig skillnad mellan detta uttalande från Miljöpartiet och dagens, trots att uttalandena har gjorts med bara några månaders mellanrum. Frågan är vilken tilltro vi nu kan sätta till vad Miljöpartiet säger i kammaren på den här punkten. Gudrun Lindvall! Ni var ju faktiskt med och tog fram ett betänkande via er - som det då blev - expert i utredningen, Roy Ottosson. Ni lämnade utredningen som ett inslag i valrörelsen - det var ingenting annat,
Herr talman! Det sista påståendet var så pinsamt att det nästan får stå för Dan Ericsson själv. Miljöpartiet är ett seriöst parti. Vi är framför allt mycket miljöintresserade och kunniga. Vi lämnade inte Miljöskyddskommittén av icke seriösa skäl eller vad man nu skall kalla det. Orsaken var att det förslag som lades fram av den borgerliga regeringen var ett hafsverk. Det var mycket dåligt, och det försämrade dagens miljölagstiftning väsentligt. Ett sådant förslag gick inte att bearbeta vidare. Det gick inte heller att komplettera på det sätt som många här har nämnt. Det var låst till sin form. Det var skrivet på ett sådant sätt att det var mycket svårt att få med de delar som inte fanns med. Vissa paragrafer medförde att en del regler, t.ex. aktsamhetsreglerna, absolut inte gick att använda sig av. Många gjorde samma bedömning som vi. Naturskyddsföreningen hoppade t.ex. också av liksom många miljöjurister som gick ut och protesterade. Det var således långt ifrån bara partier i valrörelsen. När det gäller tidsplanen kan jag garantera Dan Ericsson att den kommer att hållas. Miljöpartiet kommer att driva på inifrån. Vi är med i arbetet, och vi kommer att se till att planen hålls. Vi vet vad som gäller, och för oss är det viktigt att få en bra miljöbalk. Den här kommer att träda i kraft den 1 januari 1988. Vi kommer att se till att arbetet drivs fram skyndsamt, effektivt och kunnigt. Vi är glada över att många av de experter, t.ex. Staffan Westerlund, som tidigare inte har varit knutna till det här nu är med i arbetet. Jag känner stor förtröstan för att det här kommer att bli en mycket bra miljöbalk.
Herr talman! Huruvida Miljöpartiet är ett seriöst parti eller inte på den här punkten får väl de som har lyssnat på debatten ändå bedöma. Jag kan bara konstatera att det är en oerhörd skillnad mellan vad som nu sägs och vad som sades för några månader sedan här i kammaren från Miljöpartiets sida. Då skulle miljöbalken träda i kraft om ungefär två månader, den 1 juli i år. Nu säger man att miljöbalken skall träda i kraft den 1 januari 1998. Det är två och ett halvt års skillnad. Om det är seriös politik eller inte får andra bedöma.
Herr talman! När vi skrev vår motion i januari förutsatte vi att Miljöskyddskommitténs förslag skulle kunna användas rakt av. Det skulle den också, om man inte vill arbeta in t.ex. regionala miljödomstolar. Efter att ha diskuterat frågan mycket framför allt med Staffan Westerlund och hört synpunkterna från koncessionsnämnderna framför allt inom EU inser vi att vi nu måste se över det här. Vi kommer att utgå från Miljöskyddskommitténs förslag. Behandlingen av frågan om regionala miljödomstolar kommer att medföra att det tar litet tid. Vi har våndats mycket över tidsplanen, eftersom vi också är angelägna om att få ett bra förslag. Efter att ha vägt för och nackdelar är vi helt överens med regeringen och miljöministern om att det här är en bra tidsplan. Den kommer också att medföra att vi har tid att jobba med frågan om regionala miljödomstolar. Det är mycket angeläget i dagens läge, när vi är medlemmar i EU.
Herr talman! Med den glöd som Gudrun Lindvall här talar om miljöbalkens framväxande skulle man kunna tro att hon sitter med i regeringen och i departementet som nu jobbar med den här frågan. Jag undrar vilka garantier Gudrun Lindvall egentligen har för att alla dessa goda ingredienser verkligen kommer med och för att det sker inom rimlig tid.
Herr talman! Det är ganska intressant att miljöpolitikerna i den här kammaren diskuterar tidsramar i stället för att diskutera de viktiga förslag som finns med respektive inte finns med i det förslag som den borgerliga regeringen lade fram. Jag hoppas att vi kan få en mera kunnig miljödebatt i den här kammaren så småningom, som handlar om litet andra frågor än just tidsramen. Den är ganska lätt att diskutera. Moderaterna får lita på Socialdemokraterna och Miljöpartiet och på att det som står i betänkandet gäller. Den här miljöbalken skall träda i kraft den 1 januari 1998. Vi skall hinna behandla ärendet i riksdagen före sommaruppehållet 1997. Det står mycket klart och tydligt i betänkandet, så det kan inte vara det viktigaste att diskutera. Det viktigaste är nog vad som skall vara med i miljöbalken och vad som inte skall vara med.
Herr talman! Tiden är faktiskt väsentlig även i det här avseendet. Det skiljer tre år, Gudrun Lindvall. Miljöbalken skulle ha trätt i kraft redan om två månader, vid halvårsskiftet i år. Vi kan inte se att den träder i kraft förrän allra tidigast 1998. Det är faktiskt ytterligare tre år av ett lappverk på miljölagstiftningens område. Det skulle ha kunnat vara betydligt bättre - även med det borgerliga förslaget. Detta tycker jag faktiskt att Gudrun Lindvall borde kunna erkänna.
Herr talman! Om det hade funnits en stor ambition från den borgerliga regeringen att lägga fram ett bra förslag till miljöbalk hade man naturligtvis utgått från Miljöskyddskommitténs förslag. Det var ett bra förslag. Det var heltäckande. Det innehöll de flesta lagar, det fanns aktsamhetsregler och generella föreskrifter osv. Men det valde man att inte göra. Den borgerliga regeringen valde att arbeta om kommitténs förslag på ett sådant sätt att det förslag som man så småningom lade fram var så dåligt att miljöjurister suckade och tog sig för pannan. Det ledde faktiskt också till att Miljödepartementet fick ganska dåligt rykte när det gäller lagstiftning. Ett sådant förslag kunde vi naturligtvis inte vara med om att rösta fram. Den borgerliga regeringen skulle ha kunnat använda Miljöskyddskommitténs förslag. Det är så det är nu igen. Vi utgår från Miljöskyddskommitténs förslag, och det hade ni också kunnat göra.
Herr talman! Gudrun Lindvall säger här att den förra regeringens förslag till miljöbalk var ett hastverk. Det lät inte riktigt så under det arbetets gång. Då gick kritiken ut på att det tog för lång tid. Gudrun Lindvall säger vidare att hon vill ha en något kunnigare debatt om de här frågorna, och det kan man ju alltid önska. Gudrun Lindvall vill utgå från förslaget från Miljöskyddskommittén, som vi alla egentligen bygger på. Jag tror således att om man utgår från det förslag som Gudrun Lindvall själv vill utgå ifrån kan vi klara av att föra en kunnig debatt. Men vi förvägrades att ha den, eftersom förslaget till miljöbalk drogs tillbaka. Detta stöddes av Miljöpartiet. Om det var den vi skulle lägga till grund för den nya lagstiftningen skulle vi ha kunnat klara det. De förslagen fanns, och det var möjligt att diskutera och fatta beslut om dem. Det hade vi kunnat klara. Om man skall ta med en mängd nya lagar kan vi inte klara av det så här direkt. Då måste förslaget dras tillbaka. Det var så man gjorde, men det var alltså inte nödvändigt. Gudrun Lindvall säger att hon med glädje ser att det kommer en ny miljöbalk någon gång i framtiden, kanske före sekelskiftet. I höstas talade Gudrun Lindvall och flera andra representanter för Miljöpartiet om att det kommer att ta som mest ett år innan vi har en ny miljöbalk. Nu är man i stället glad för att den kommer att träda i kraft om ett par tre år. Det är ingen särskilt stor miljöambition, Gudrun Lindvall.
Herr talman! Med risk för att jag upprepar mig: Det förslag som de borgerliga lade fram utgick inte från Miljöskyddskommitténs förslag. Det finns berättelser om hur tjänstemännen såg ut på det möte när Miljöskyddskommittén fick se den minsta gemensamma nämnare i en miljöbalk som de borgerliga partierna kunde åstadkomma. Det var inte med någon större glädje de läste förslaget. De hittade också en mängd fel. Den här miljöbalken skulle inte ha fungerat i praktiken. Vi skulle ha fått en sämre miljölagstiftning än vad vi har i dag. Jag är förvånad och litet beklämd över att Centerpartiet inte tar sig ut ur moderatfållan och erkänner att det förslaget inte var speciellt bra. Det finns bitar som jag hoppas att ni hade velat ha med när ni satt i den regeringen. Det finns vissa delar som borde ligga er varmt om hjärtat och som det finns en chans att få med - t.ex. aktsamhetsregler och generella föreskrifter. Om det inte är så undrar jag verkligen om det finns någon anledning för Centerpartiet att försöka framställa sig som ett miljöintresserat parti.
Herr talman! Eftersom Gudrun Lindvall är så informerad om och insatt i de här frågorna borde hon veta att vi centerpartister inte heller var nöjda med allt som stod i förslaget till miljöbalk. Jag har inte fått något svar på mitt påstående och min fråga. Gudrun Lindvall vill att utgångspunkten för den nya miljöbalken i princip helt och hållet skall vara Miljöskyddskommitténs förslag. Det fanns en möjlighet att göra så i riksdagen. Förslagen fanns, och de var möjliga att bearbeta. Vi kunde medverka till att det skulle ha blivit på det sättet. Den frågan vill Gudrun Lindvall inte diskutera. Hon hänger bara upp sig på förslaget till miljöbalken och säger att det var dåligt. Något som är dåligt kan man förbättra.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Lennart Brunander menar. Vi vill ha en miljöbalk som utgår från Miljöskyddskommitténs förslag. Det förslag som drogs tillbaka gjorde inte det. Det var nämligen omarbetat på så många punkter att det var sönderhackat till oigenkännlighet. Det hade inte gått att utifrån det förslaget få en heltäckande och bra miljöbalk. Därför var man tvungna att dra tillbaka förslaget och börja om med Miljöskyddskommitténs förslag igen. Med den utgångspunkten var det möjligt att få en bra miljöbalk. Det gick inte med det borgerliga förslaget. Det var alldeles för dåligt. Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Staffan Westerlund, många andra miljöjurister och regeringen är helt ense.

Herr talman! Sverige har traditionellt haft en mycket frihandelsvänlig linje. För ett litet land som vårt, med stort utrikeshandelsberoende, har detta varit - och kommer att vara - en oerhört viktig förutsättning för vårt välstånd. Frihandel är likaså en avgörande drivkraft för den globala ekonomiska utvecklingen - inte minst i tredje världen. Under hela efterkrigstiden har det skett en gradvis liberalisering av världshandeln, vilket främjat den ekonomiska utvecklingen. Sverige har spelat en aktiv roll i det internationella samarbetet inom ramen för bl.a. GATT, OECD, EG och EFTA. Det har varit en styrka att det under lång tid rått en bred politisk enighet i landet om vikten av att öka frihandeln. Det senaste året har vi här i kammaren haft möjlighet att diskutera frihandel vid ett flertal tillfällen - dels i samband med medlemskapet i EU, dels vad det gäller Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen, WTO. WTO är ett viktigt led i en fortgående liberalisering av världshandeln, och det nyligen träffade avtalet kommer att ge stora välfärdsvinster. Resultatet är också av stort värde för u-länderna. Deras möjlighet att delta i världshandeln har nu stärkts väsentligt. För Sverige är det en målsättning att alla länder skall omfattas av detta gemensamma regelverk. Men det är viktigt att inte slå sig till ro med dessa framsteg. Sverige måste hela tiden aktivt driva på för en friare världshandel och minskad protektionism. Särskilda ansträngningar kommer därför att göras på de områden där EU fört en mer restriktiv politik än vad Sverige gjort. Det gäller områden som bl.a. teko och jordbruk. Det handlar om användandet av handelspolitiska skyddsinstrument. Det handlar om användningen av antidumpningsåtgärder. Sverige har också tagit initiativ till att det inom EU skall göras en konsekvensanalys av EU:s handelspolitiska instrument. Regeringen har också deklarerat att den kommer att verka för att berättigade u-landsintressen skall tas till vara såväl inom EU som inom WTO. Stora framsteg har således gjorts, och görs, för en friare världshandel. Det är nu också viktigt att förbereda förhandlingar om de stora framtidsfrågorna, som sambanden mellan handel och miljö och mellan handel och arbetsvillkor. Utskottet understryker därför att strävan efter en miljömässigt hållbar utveckling måste ges en hög prioritet vid utformningen av handelspolitiken. Detta har också slagits fast ett flertal gånger i denna kammare. På samma sätt anser utskottet att arbetsvillkor bör integreras i handelsreglerna. Vad det gäller miljön har Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna aktivt verkat för att få till stånd en seriös diskussion om handel och miljö i I propositionen om Världshandelsorganisationen sägs att det är viktigt att det i GATT/WTO ges utrymme för åtgärder som överenskommits inom ramen för internationella miljökonventioner. Det är i detta sammanhang viktigt att påtala att åtgärder som vidtas av ett enskilt land och som inte har stöd i globala överenskommelser ofta har en begränsad effekt på de globala miljöproblemen. Det finns också stor risk för att sådana åtgärder utnyttjas i protektionistiska syften. En speciell miljökommitté har upprättats i GATT/WTO. Arbetsprogrammet är upplagt så, att det inrymmer punkter av intresse för såväl i som uländer. Frågan om internationella miljökonventioner finns med, liksom bl.a. olika miljöreglers effekter på möjligheterna till marknadstillträde samt, inte minst viktigt, märknings och förpackningsfrågor. WTO:s miljökommitté skall gå igenom handelsregelverket med avseende på miljöeffekter, och en miljökonsekvensbedömning av WTO-avtalen har redan påbörjats inom ramen för FN:s miljöprogram. Den svenska regeringen arbetar också för att substitutions och försiktighetsprinciper skall accepteras inom EU. Dessutom pågår ett arbete för att handelsåtgärder skall kunna vidtas inte endast som för närvarande mot miljöskadliga produkter utan även mot process och produktionsmetoder. Vad beträffar handel och arbetsvillkor har man inte kommit lika långt. Men frågan börjar diskuteras mer och mer. Det handlar om möjligheterna att ställa krav på det exporterande landet när det gäller hinder mot tvångsarbete och barnarbete liksom i fråga om god arbetsmiljö och de anställdas organisations och förhandlingsrätt. Man kan förvänta sig att diskussionen kommer att ta ytterligare fart efter det avskyvärda mordet på den pakistanska barnarbetaren, som fick betala med sitt liv för att han kämpade för barnens rättigheter och för en minskning av det förödande barnarbetet. Herr talman! Att på olika sätt arbeta för att ge barn drägliga villkor är en av de största utmaningar vi i dag står inför i hela världen. Enligt ILO arbetar mer än 200 miljoner barn i tredje världen - oftast under slavliknande förhållanden. Fattigdomen skapar barnarbetare, och barnarbetare skapar fattigdom, eftersom barnens arbete många gånger bromsar föräldrarnas löneökningar. Och så är den onda cirkeln sluten. Ett stort ansvar åligger här konsumenter, producenter, föräldrar och politiker. Den svenska regeringen anser att arbetsvillkor bör integreras i reglerna för den internationella handeln. Utskottet delar den uppfattningen. Precis som vad gäller övriga handelsåtgärder är det dock viktigt att detta grundas på internationella överenskommelser. Sambandet mellan handels och arbetsrättsliga villkor har behandlats vid ett ministerrådsmöte inom EU i februari 1995. Man kan också förvänta att frågan kommer upp på nästa års ministerkonferens i WTO. Diskussionen förs också i OECD, där en rapport kommer att vara klar i början på nästa år. Det finns en stor oro bland u-länderna för att krav på arbetsrättsliga villkor egentligen handlar om att iländerna vill slå vakt om de egna arbetstillfällena - alltså en maskerad protektionism. Detta är självklart en svår avvägning, som man absolut inte får bortse från. Det är svårigheten att skilja mellan dem som motiveras av en genuin önskan om att de mänskliga rättigheterna respekteras och dem som använder de mänskliga rättigheterna som en täckmantel för protektionism. Här kan Sverige spela en oerhört viktig roll, genom vår långa tradition av internationellt arbete som inte har grundat sig på egennytta. Det är viktigt att en noggrann analys görs av de effekter som regler om arbetsvillkor kan få på uländernas långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Eventuella regler bör utformas så att u-länderna kan utnyttja sina fördelar när det gäller att tillhandahålla olika produkter och tjänster. Ett avtal på detta område bör även innefatta olika former av stödåtgärder, så att uländerna kan få stöd när det gäller att förbättra arbetsvillkoren. Avslutningsvis vill jag säga att vi socialdemokrater, till skillnad från de borgerliga, som har reserverat sig på den här punkten, anser att också värderingar och moral hör hemma i handelspolitiken. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Sverige har drivit frihandel i internationella organ i decennier. Men just i år har vi genomfört en höjning av våra tullmurar som antagligen är den största sedan andra världskriget. Vi har genomfört kraftiga höjningar av tullarna när det gäller tekoprodukter och industrivaror. Gentemot u-världen och gentemot Östeuropa har tullarna höjts. Nu är vi medlemmar i den europeiska unionen. I det läget är det ändå bra att regering och riksdag är eniga om att driva frågan om en rivning av tullmurarna gentemot u-länderna och gentemot Östeuropa. EU:s tullar är ju i första hand riktade just mot dem. Vi skall också komma ihåg att frihandeln, hur mycket positivt den än för med sig, har ett janusansikte. Å ena sidan är det den vackra frihandelsteorin, som också har gett ökad välfärd i delar av världen. Å andra sidan är det den mörka sidan, som mera visar fattigdom i tredje världen, rovdrift på naturresurser och ökad miljöförstöring. De här båda sidorna av frihandeln måste man ta stor hänsyn till. När man diskuterar fri handel kan man inte bara tala om den ena sidan. Man måste också försöka inse att en fri handel världen över också kräver regler, precis som alla andra marknader och samhällsorganisationer. Utan miljöklausuler, försiktighetsprinciper, substitutionsprinciper och annat kommer frihandeln på sikt att leda till större utsugning, rovdrift, miljöförstöring och en sämre ekonomisk välfärd i stället för en bättre. Frihandel kan leda till att människor får det bättre och att de ekonomiska skillnaderna minskar, men det är inte givet. Den kan också leda till ökad fattigdom och ökad miljöförstöring. Därför är det alldeles för enkelt, naivt och ytligt att bara applådera mer frihandel. Det är bättre, som Socialdemokraterna nu är med om att göra för första gången riktigt på allvar, att tala om "fair trade" än om "free trade". Det är något som man måste kommentera ordentligt, därför att det är ett steg framåt i Sveriges riksdag som i dag tas med betänkandet om frihandel. Majoriteten är faktiskt villig att hårdare än tidigare i frihandeln driva frågor om miljöklausuler och sociala klausuler, när det gäller tvångsarbete och barnarbete, i internationella handelsorganisationer. I det här betänkandet tas ett viktigt steg framåt, men det finns mycket kvar. Det gäller framför allt att följa upp, också med aktiv handling. Det har vi inte sett särskilt mycket av än så länge. Det handlar framför allt om regeringens arbete, om utrikeshandelsministerns och den övriga regeringens insatser i WTO, inom EU och i andra internationella organisationer. Vi i Miljöpartiet yrkar bifall till utskottets hemställan, men vi vill följa upp och mycket starkt driva frågan vidare för att stärka frihandeln världen runt, med miljöklausuler och sociala klausuler, och se till att Sverige nu också följer upp detta internationellt med aktiv handling.

Herr talman! Sveriges samarbete med Central och Östeuropa intar självfallet en central plats i svensk utrikespolitik, som präglas av ett samlat agerande för säkerhet och solidaritet. Utskottsmajoriteten framhåller att det är ett grundläggande svenskt intresse att utvecklingen i dessa europeiska stater leder till en fördjupad demokratisk kultur, ekonomiska framsteg och sociala framsteg, att miljön förbättras med bl.a. effektivare energisystem och att det blir en ökad öppenhet mot omvärlden. En viktig strävan för Sverige blir att engagera så många andra stater som möjligt, inte minst inom EU, i samarbetet med länderna i Central och Östeuropa. Dessa länders integration i Europa bidrar till en ökad politisk och ekonomisk stabilitet på den europeiska kontinenten. För flera av de här länderna är ett medlemskap i EU en konkret målsättning. Regeringen föreslår nu ett nytt samarbetsprogram för Central och Östeuropa om totalt 4 miljarder kronor från budgetåret 1995/96 t.o.m. 1998. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom detta förslag. Samarbetet kommer att inriktas särskilt på Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Under tidigare år har ungefär 60 % av vårt samlade östsamarbete gått till Baltikum. Det vidgas nu något till övriga länder också. Det är viktigt att det skapas en hållbar säkerhetsgemenskap kring Östersjön. Det tidigare anslaget till suveränitetsbistånd skulle användas till stöd för den självständighet som de baltiska republikerna fått. Nu utvidgas syftet till ett allmänt säkerhetspolitiskt mål och omfattar också flera länder än de baltiska. Anslaget ökas till 100 miljoner kronor. Med detta vidgade säkerhetspolitiska mål menas att vi skall stödja sådant som polis och tullväsende, civilförsvar och räddningstjänst, kust och gränsbevakning liksom kampen mot organiserad brottslighet, maffian, flyktingsmuggling, vapenförsäljning, olaga hantering av kärnbränsle och radioaktiva ämnen. Detta ingår i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. När det gäller stöd till demokratin spelar folkrörelser och enskilda organisationer en viktig roll. Här är det önskvärt med kraftfulla insatser, och därför blir det en ökning av stödet till sådan verksamhet. Det gäller även stödet till kulturutbyte och till utbildningsprogram. Ett nytt stöd har också introducerats genom att organisationer som är knutna till svenska riksdagspartier kan använda medel för att bistå syster och broderorganisationer i tredje världen, men också i Öst och Centraleuropa. Det är naturligtvis grundläggande att det finns demokratiska partier i en demokrati. Stödet till partiuppbyggnad är en försöksverksamhet som skall utvärderas om några år. Vi vill se en socialt hållbar ekonomisk omdaning. Därför satsas det på en social dimension i samarbetet med Öst och Centraleuropa. Det blir stöd till reformer inom arbetsrätten, socialförsäkringssystemen, satsningar på arbetsmarknadspolitik och på särskilt utsatta grupper. Näringslivsutvecklingen har hög prioritet. Det program som stöder småföretag och privatisering utvecklas. En särskild ambassadör är utsedd för att hålla kontakt med svenska företag i syfte att dessa skall engagera sig än mer i samarbetet. Exportkreditgarantierna, som tidigare i huvudsak gick till Baltikum, fördubblas till 2 miljarder kronor och kommer nu även att kunna gå till Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Kazakstan. Miljön är en oerhört viktig fråga. Nu får vi en sammanhållen miljöstrategi för Östersjöregionen. Stödet uppgår till 170 miljoner kronor. Det innebär bl.a. att vi kan medverka till rening av utsläpp från de tre största hamnarna i Baltikum. När det gäller EU-medlemskapet betyder det att vi av dessa pengar betalar ca 300 miljoner kronor per år. Samtidigt blir vi delaktiga i en större EU-fond på inte mindre än 15 miljarder kronor, som vi skall vara med och påverka. Och ambitionen skall vara att låta samma principer styra vårt arbete inom EU som i det bilaterala samarbetet. Detta var en mycket kortfattad redovisning av inriktningen av det nya samarbetsprogrammet för Central och Östeuropa. Det är utskottets uppfattning att det föreslagna samarbetsprogrammet är ett viktigt steg på vägen mot en mer samlad och överblickbar organisation och hantering av samarbetet. Det statligt finansierade samarbetet speglar ju inte på något fullständigt sätt allt som pågår. Mångfalden i de kontakter som håller på att utvecklas med länderna i Central och Östeuropa är inte bara ett arbetsfält för centrala myndigheter, utan det utvecklas ju på en mängd olika nivåer i samhället. Utskottet betonar den viktiga roll som enskilda organisationer och folkrörelser, kommuner och andra regionala organ spelar i detta samarbete. Det finns ett antal reservationer till betänkandet. Göran Lennmarker redovisade i går kväll den moderata reservationen. Eftersom ärendebehandlingen fick avbrytas för att fortsätta i kväll kan Göran Lennmarker inte delta i debatten. Jag går därför inte i polemik med hans inlägg i går kväll. Jag vill kommentera moderaternas motioner och reservationer genom att något redovisa vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet. Utskottsmajoriteten säger att det föreslagna samarbetsprogrammet inte utgör ett stöd till en ohämmad ekonomisk omvandling. Utvecklingen måste, som framgår av två av de fyra mål som är uppställda för samarbetet, vara att utvecklingen blir socialt och miljömässigt hållbar. Utskottsmajoriteten delar inte den syn på omvandlingsprocessens förutsättningar som moderaterna uttalar i sin reservation. Det socialistiska enpartisystemet behöver inte avvecklas. Det är gjort sedan flera år tillbaka i flertalet stater i Central och Östeuropa. Den stora utmaning som dessa stater står inför i dag är i stället att bygga upp fungerande samhällen med socialt och miljömässigt bärkraftiga ekonomiska system. Det var nödvändigt i reformprocessens inledningsskede med grundläggande och snabba förändringar när det gällde att hindra företrädare för det gamla systemet att stoppa och vrida klockan tillbaka. Men även flertalet av de äldre politiker som återkommer till makten som en följd av utslag i fria val har insett att förändringsbehovet inte kan förnekas. Utskottsmajoriteten delar därför den grundsyn som återspeglas i propositionen, nämligen att vad som nu krävs är genomgripande institutionella reformer. Det är viktigt att inse att en sådan genomgripande omställning kan ta tid. Som framhålls i propositionen måste de sociala problem som uppstår under tiden lösas. I annat fall utsätts reformprocessen för stora påfrestningar. Därför vill utskottsmajoriteten i likhet med regeringen betona vikten av att man ägnar den sociala dimensionen av den ekonomiska omvandlingen ökad uppmärksamhet i syfte att befästa de demokratiska och marknadsekonomiska landvinningarna. Dessa synpunkter är också ett svar på folkpartiets reservation om samarbetsprogrammets allmänna inriktning och karaktär. Jag tror att inte heller Lennart Rohdin har tillfälle att vara här i kväll, så hans synpunkter får kommenteras vid ett senare tillfälle. Vänsterpartiet har i sin reservation synpunkter på Rysslands andel av exportkreditgarantiramen. Varken utskottet eller näringsutskottet, som yttrat sig, delar de synpukter som vänsterpartiet för fram. Det föreligger några reservationer som tar upp miljösamarbetets innehåll och organisation. Alltsedan östsamarbetet började har miljöfrågorna haft högsta prioritet. Jordbruksutskottet säger i sitt yttrande att man i allt väsentligt ansluter sig till regeringens överväganden om åtgärder för att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Jordbruksutskottet finner också att många av de yrkanden om miljöinsatser som förts fram i motionerna ligger väl i linje med samarbetsprogrammets inriktning och syften. När det gäller anslagen till miljösamarbetet framför partierna krav på olika belopp. Utskottsmajoriteten anser dock att de ca 210 miljoner kronor som redan anvisats till miljöinsatser innebär en mycket klar markering av den betydelse som tillmäts miljöarbetet. Frågan om ansvaret för miljöarbetet förs fram i några reservationer. Som sades i går kväll är det väl att betrakta som en intern sak för regeringskansliet. Det bör dock påpekas att det i propositionen framgår att det skall vara en nära samverkan mellan berörda departement och myndigheter i fråga om miljöstödet. En särskild beredningsgrupp skall tillsättas för detta. Kds för fram en tanke om skuldavskrivning i sin reservation. Den är inte jordbruksutskottet beredd att tillmötesgå och utskottet ansluter sig till den bedömningen. Ett par reservationer berör kärnsäkerhetsfrågor och kärnkraft. Här vill utskottet påpeka att det klart framgår av propositionen att inga svenska insatser görs i Central och Östeuropas kärnkraftverk med avsikt att förlänga deras tekniska livslängd. Syftet är uteslutande att åstadkomma en så säker driftssituation som möjligt under den tid som kärnkraftverken måste användas p.g.a. den svåra energisituationen i många länder i Central och Östeuropa. När det gäller storleken av anslagen har partierna olika uppfattning. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att storleken på anslagen inte enbart avgörs av våra egna ekonomiska förutsättningar, utan också är avhängiga utvecklingen i de aktuella mottagarländerna. Målet för vårt samarbete är att bidra till att inlemma de här länderna i det normala internationella samarbetet. Därför måste insatserna och projekten anpassas till varje lands behov vid varje tidpunkt, samtidigt som de bör vara tillräckligt långsiktiga för att effekterna skall kunna avläsas. Man måste dock också ta hänsyn till mottagarländernas kapacitet att kunna tillgodogöra sig insatserna. Detta sammanhänger i sin tur med hur reformarbetet i varje enskilt land fortgår och vilka konsekvenser som omvandlingsprocessen för med sig. Som framgick av inläggen i går kväll finns det en bred samsyn på detta nya samarbetsprogram för våra insatser för länderna i Central och Östeuropa. Det finns skilda förslag när det gäller fördelningen av pengarna, och det finns skilda förslag när det gäller de totala beloppen. Men vi befinner oss i en samhällsekonomisk situation som gör att vi har gjort en avvägning och därmed kan behålla ett program i samarbete med dessa länder som är ambitiöst jämfört med vad andra länder bidrar med.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

Herr talman! Jag beklagar att miljöminister Anna Lind inte får ansvaret för miljöbiståndet. Jag inser att jag är en ensam röst i öknen. För att underlätta kammarens arbete drar jag tillbaka mitt yrkande om bifall till reservation nr 5.
Herr talman! Jag tror inte att Helena Nilsson behöver vara bekymrad över att inte miljödepartementet och de myndigheter som arbetar med miljöfrågor kommer in i processen. Jag vet av egen erfarenhet att redan i det samarbete som pågår inom ramen för BITS insatser sker ett mycket nära samarbete med olika miljöorganisationer.
Herr talman! Som Nils T Svensson sade och som framgick av debatten i går är vi i mångt och mycket överens om inriktningen och om frågan vilka insatser som behöver göras. Jag skulle vilja litet beröra frågan om att ge hjälp i form av skuldavskrivningar, vilket vi har föreslagit när det gäller Polen. Av det Nils T Svensson sade får man den uppfattningen att det vore ett bra sätt. Länderna får i det fallet själva vara med genom att de sätter in ett belopp motsvarande det som avskrivs på det som de själva vill satsa på. Annars tar det kanske väldigt lång tid innan vi får se pengarna. Den största invändning vi har gäller nivån på satsningen på miljön. Vi ligger där hela 246 miljoner högre. Vi tycker att det är angeläget att vi har en högre nivå med tanke på att så oerhört mycket behöver göras, speciellt vad gäller Östersjösamarbetet. Det rör sig om en så stor summa som 150 miljarder på 20 år. Det är ingenting som vi själva varken kan eller skall få fram. Men vi skulle alltså behöva göra en mycket kraftigare satsning än vad vi gör. Vi hade gärna velat se att vi hade fått medhåll från utskottet.
Herr talman! Skuldavskrivning skall naturligtvis inte avvisas. Den används i andra sammanhang. Men det är bara något enstaka land som Polen som gått in i ett sådant samarbete. Vi har från näringsutskottet fått ett yttrande, och där har man inte ansett att vi skulle ge oss in på den här typen av metoder. Man skall aldrig säga att det inte kan bli aktuellt. Men för närvarande finns det inget stöd för den tanke som kds för fram. När det gäller nivån på anslaget till miljön kan man naturligtvis önska att det skulle vara högre. Vi har att göra avvägningar och se dels vad våra statsfinanser tillåter, dels vilka resurser man har på mottagarsidan att göra ett effektivt program med de pengar som står till förfogande. Det är trots allt inte litet pengar. Genom vårt gemenskap i EU får vi stora belopp att använda framöver. Där skall Sverige självklart vara med och påverka för vilka insatser pengarna skall användas.
Herr talman! Det var ju trevligt att höra att det kanske till ett annat år går att tänka över det här med Polen. Det finns redan länder, bl.a. USA, som samarbetar på det här sättet. Man har avskrivit 50 % av skulden. Det finns även andra länder som gör det, som Frankrike och Schweiz. Förhandlingar pågår med Italien och Nederländerna. Redan fem länder håller alltså på med det här, det är inte något okänt. Det är en fråga som vi kanske kan återkomma till. Vi är inte främmande för det. Som Nils T Svensson sade gör vi så i u-länder. När det gäller nivån måste jag få påpeka att det rimmar väldigt illa med vad Ingvar Carlsson sade i regeringsdeklarationen: Östersjöns miljö skulle lyftas upp. Man sade att Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljöarbetet. Projektet att återställa Östersjöns ekologiska balans, som initierades 1990, kommer att drivas med förnyad kraft. Det man gör är att man sänker nivån med 50 miljoner i förhållande till föregående år. Det kan man näppeligen tolka så att frågan drivs med förnyad kraft. Sedan är det naturligtvis fråga om vilka resurser vi har att ställa till förfogande. Det är en fråga om prioriteringar. Här har kds prioriterat miljön i Östersjön.
Herr talman! Miljöbiståndet har hela tiden varit prioriterat, också i det nya samarbetsprogrammet. Men det finns många andra angelägna saker som vi vill satsa på. Det sker en avvägning. Nog kan vi redovisa olika procenttal här, hur vi räknar dessa belopp. Om man inkluderar insatserna för att höja kärnsäkerheten och annat sådant kommer man naturligtvis till större belopp. De belopp som nu är föreslagna i programmet är de som vi fördelar under den kommande perioden. Ingrid Näslund tycker att det är för litet. I den avvägning som vi gjort har vi kommit fram till dessa belopp.

Herr talman! Jag vill erinra Nils T Svensson om att för några timmar sedan stod Pierre Schori här och sade att alternativ till kärnkraft var kärnkraft. Det är att förlänga kärnkraftens användningstid i öst. Som svar på en rak fråga om han stod bakom detta fick jag att det finns tillsammans med EU-länderna en plan för att fortsätta att bygga ut kärnkraften. Man skall ersätta Slovakien. Jag ser det inte som ett alternativ. Forsmark, Oskarshamn, Ringhals - när? Jag hade önskat att vi hade haft multimedia här och kanske virtual reality så att vi hade kunnat höra en helikopters smattrande med sandsäckarna över Tjernobyl eller höra larmet när brandkåren rycker ut för att släcka branden i Tjernobyl. Jag har med mig bilder som är tagna tre dagar efter Tjernobylolyckan och en vecka efter. Det är synd att man i kammaren inte kan visa bilderna. På bilderna ser man hur folk håller på att plocka svamp som har elefantiasis. Vi får inte glömma Tjernobylolyckan. Vi får inte glömma att en liknande olycka kan hända här också. Harrisburgolyckan hände i ett kapitalistiskt samhälle, Tjernobyl i ett planekonomiskt. När händer det i ett blandekonomiskt samhälle? Herr talman! I går var Tjernobyldagen. Det var i går nio år sedan olyckan hände. Jag stod på torget i Kiev för fyra år sedan och talade inför 20 000 människor om den katastrof som hade drabbat människorna i Tjernobyl, Vitryssland, och runt om i världen för vinden går faktiskt runt om och når oss alla. Själv bor jag 150-200 mil från Tjernobyl. Härnösand drabbades hårt på grund av det som hände. Regnet kom. Lugnande besked kom också. Men oroliga föräldrar visste inte vad de skulle göra. Jag köpte en geigermätare, gick ut och mätte och ställde upp för småbarnsföräldrar och jordbrukare i min omnejd. Jag var lärare och talade om för barnen att stanna inne på rasterna. De trodde inte jag var riktigt klok, jag som alltid brukade beordra dem att gå ut för att få frisk luft. Skulle de ut och inandas jod? Jag tycker att vi har glömt Tjernobyl alldeles för snabbt. Men vi har höga värden i rådjur och renar, vilt över huvud taget, i svamp och hjortron. Vi får inte glömma den. I Ukraina och Tjernobyls närmaste stad Pripet ställde sig familjerna på balkongerna för att skåda den färggranna himlen natten till söndag. Det var ett vackert skådespel, sade Galina Protopopova, mamma till två barn och som blivit en kompis till mig. Men snart ringde hennes mans bästa vän och sade: Stick, det här är värre än Hiroshima, ge dig i väg! Hon skyndade ner till stationen men blev motad tillbaka av polisen. Senare försökte hon ta sig till floden. Hon kunde ta båten till Kiev på floden Dnepr. Pojkarna började mista skinnet under fötterna. Hon förstod inte vad det berodde på. Någonting hade sprutats på trottoarer och gator. För övrigt kan jag säga att gator och trottoarer tvättades varje dag dagarna efter och sedan varje vecka, sedan varje månad i en omkrets av kanske 10 mil från Tjernobyl. Det gjordes i alla i Kiev som ligger 8 mil från Tjernobyl. Men ingen förstod hur allvarlig situationen var i Tjernobyl, utom höjdarna vid kärnkraftverket, för de flydde med sina familjer med flyg till Moskva. Samma sak hände faktiskt här i Sverige. Man trodde att det var Forsmark som hade kontaminerats, att det varit utsläpp därifrån. Det var någon som hade gått in med skor och då hade man uppmätt dessa värden. Därifrån stack också höjdarna i väg. Det passade bra, för det var semestertider. Det hände runt förstamaj, så man tog ut klämdagar och började fara upp mot fjällen. Jag har haft kontakt med människor som for upp. Vid mätning visade det sig att de fått radioaktivitet på sig och var tvungna att tvätta kläderna när de kom upp till fjällen. Det är ingen fantasi, det är sanning. När jag var i Tjernobyl fick jag se en dokumentärfilm om hur det hade gått till vid Tjernobylolyckan och hur människor efter några dagar förstod hur allvarligt det var. Då blev det kaos. Man söp sig dagligdags full för att det gick rykten om att rödvin var bra för blodet. Samtidigt tvångsinkallade man gravida kvinnor och utförde abort på dem. Människor tvångsrekryterades till Tjernobylområdet. Över en natt hade livet förvandlats till en mardröm, ett helvete. Anna Roll skrev en dikt som heter Den nya grottekvarnen i samband med det här. Den låter så här: Det var en gång ett rike i armod och i nöd, där grottekvarnen malde sitt folk mot tidig död, men bland allt folket växte ett rop: "Slav gör dig fri, ur mörkret stiga vi mot ljuset" - Det folket det var vi. Men friheten den blev för stor för Svea rikes barn, de saknade bittert sin gamla grottekvarn, de måste ha en boja att fjättra sig invid, så byggde de ett grotteverk som varar evig tid. Ty på det verkets botten fanns ett gift med dödlig kraft, det var den största fiende som mänskan nånsin haft, som drakgift var det etter som verket spruta ut, det frätte sönder allt och det krävde sin tribut. Och mänskorna de offrade allt fler av sina barn, för att hålla giftet stången i sin nya grottekvarn. En råttfångare rände runt och samlade en hop, som mot en guldpeng vara villig att gå ner i verkets grop. De lagade bassänger, de lagade frätta rör, tills de började misstänka: "Tänk om alla dör?" Så fångas de i ett nu kring la Hague i Normandie och också hit till Norden spreds detta råttfångeri. Snart krävdes det en präst som straffande och vred, slungade ut sin dom över den som vägrade gå ned och oskyldiga unga som förr varit rikets hopp, de fördes in i verket med frisk och vacker kropp. "Kom gör din plikt mot riket, kom och besmitta dig, var solidarisk mot din broder som gick ner före dig!" Och de som blott var arbetare förbrukades ganska fort, men de som kunde formlerna de gick mer sällan genom dess port. Att varsamt passa döden det skapar lätt panik. En del slängde av sig masken för att höra sitt eget skrik. Ett skyddshölje mot döden där varje rispa blev ett hot, blev många övermäktigt en trotsighet slog rot. Man strejkade vid verken, de stod långa tider still, men giftet strejkade aldrig, det växte bara till. Och tvångsinkallningarna blev snart till en medeltida rit. Under sorg och fackeltåg fördes människorna dit. Så gick själva digerdöden på nytt från port till port och slut var mänskans öden, jorden snurrade alltfort. Så underligt att senare betrakta mänskans strid. Hon ville kunna allt, också mäta ut sin tid. Jag har sagt tidigare i den här talarstolen att jag var på icke-spridningskonferensen. Jag gick också på alternativa konferensen och träffade Jessie Jackson, Daniel Ellsberg, Rosalie Bertell, alla som jobbar för fred och nedrustning. I det sammanhanget träffade jag också barnläkaren, professor Skiriak-Nyshnik. Hon gav mig den senaste rapporten om läget för barnen i Över 134 000 invånare har evakuerats permanent från de nedsmittade områdena. Över 600 000 soldater, brandmän och arbetare som sanerade vid katastrofplatsen har exponerats för höga strålningsdoser. 50 000 av dem som sanerade på katastrofplatsen har redan dött. De flesta var män mellan 30 och 50 år. Den totala strålningen från Tjernobyl är mellan att sköldkörtelcancer hos barn i närheten av Tjernobyl har ökat med 80 % över det normala. En japansk studie av 30 000 barn och dödfödda foster i Vitryssland visar att födelsedefekterna har dubblerats sedan 1986. Det ukrainska hälsoministeriet rapporterar att onkologiska sjukdomar hos barn i republiken Ukraina har tredubblats sedan 1986. New England Journal of Medicine har identifierat "Nuclear aids" som en nyligen upptäckt immunbrist som påverkar barn som utsatts för kraftiga strålningsdoser som ett resultat av Tjernobylkatastrofen. FN rapporterade 1994 att Ukraina och Vitryssland är de enda nationerna i Europa som har en negativ befolkningsutveckling. Detta beror delvis på hälsopåverkan och ökad barnadödlighet till följd av Tjernobylolyckan. Det var skrämmande rapporter. Den senaste rapporten, som var preliminär, var att man hade undersökt 3 000 gravida kvinnor och funnit att 49 % av dem hade kontaminerade placentor och kontaminerad modersmjölk. Vilken början på ett liv! Dessutom kunde hon rapportera om kromosomförändringar och genetiska förändringar. Ingen kan alltså säga vad effekten av Tjernobyl är. Nyss har vi stått här och talat om att vi skall ha en atomansvarighetslag som täcker upp till 1,9 miljarder. Det går inte att räkna ut vad Tjernobyl har kostat till hälsa, liv och grusade framtidsförhoppningar. Den 26 april hörde jag på Nyheterna att hälsoministeriet i Ukraina hade sagt att 125 000 hade dött efter Tjernobyl. Man pratade om 25 stycken. I förrgår skrev man i DN att sarkofagen läcker. Det stod jag här och sade 1990. Det var en frågestund med Birgitta Dahl. Då tog jag upp att sarkofagen läcker. Det var sprickor på 1 000 kvadratmeter. Den hade hål där fåglar kunde flyga ut och in. Det var som lava inne i reaktorn. Den heta massan hade gått igenom två lager. Nu håller pelarna på att rasa så att allting ramlar ihop i en enda röra. Redan då talade man om att bygga in sarkofagen i titan. Det går inte att tala om vad det kostar ekonomiskt och i mänskliga lidanden. Och så kommer jag till icke-spridningskonferensen och hör Hans Blix uttala sig om hur han skall sprida den fredliga kärnkraften och kärnenergin. Det verkar som om han tror att förnybar energi är kärnkraft. När man läser texten uppfattar jag det som att han tror det. Jag tycker att det är hemskt att en människa från Sverige går ut i världen och talar för kärnkraft. 18 kg högaktivt uran. Plutonium och höganrikat uran är hårdvaluta. Varför fortsätter vi? Vi måste förstå att kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar. Varför öka risken för smuggling? Varför ihärdigt fortsätta att bygga upp nya avfallsberg av kärnavfall som ingen vet hur det skall tas om hand? Varför denna uranbrytning bl.a. i Ryssland under vidriga former i Krasnokamiens, i gruvkombinatet Priargunskij. Det här fick vi i alla fall föredraget i näringsutskottet. Jag är så glad att Greenpeace får komma dit och föredra vad som händer där borta i det dagbrott som vi tar vårt uran från. Varför fortsätta att utsätta människor för risker varje dag som kärnkraften står där som potentiella bomber? Sverige måste välja väg. Energisituationen i Central och Östeuropa kännetecknas av främst två saker. Dels har man i dag minskad efterfrågan på el, eftersom industrin går från planekonomi till marknadsekonomi, dels har man i dag en massiv potential för energieffektivisering. Man använder mellan fem och åtta gånger mer energi i produktionen än OECD-länder. Man kan alltså sänka den nivån. Det är ett slöseri. Det är betydligt mer ekonomiskt att satsa på energieffektivisering och förnybar energi än att satsa på kärnkraftverk. Mot det omtalade kärnkraftverket Mochovce opponerade sig 1 miljon människor i Österrike, Slovakien, Ungern, Polen och andra nationer. De spände en banderoll på 6 mil mellan Bratislava och Wien den 4 mars i år. Över 10 miljoner medlemmar i 220 miljörörelser i världen protesterade mot EBRD som fonderat pengar till projektet. Det är viktigt att Sverige i de här sammanhangen som ett framträdande nordiskt land tar avstånd från kärnkraftsbyggen i Central och Östeuropa, däribland Mochovce. Mochovce är dessutom av samma typ som Tjernobylreaktorerna, vilket innebär att de inte uppfyller de västerländska kraven på säkerhet. De saknar en andra inneslutning. I Greifswald lades en liknande reaktor ned i samband med Tysklands enande, eftersom det var omöjligt att uppgradera säkerheten till de fastställda reglerna i Västtyskland. Avsaknaden av en andra inneslutning var ett av de avgörande skälen till detta. Vad som oroar mig är Pierre Schoris uttalande om att man vill stå bakom EU:s plan här. Jag måste fråga Socialdemokraterna: Understödjer Sveriges regering och ni utbyggnaden av Mochovce och annan utbýggnad av reaktorer i Öst och Centraleuropa? Är det sådant bistånd vi skall ge? Birgitta Dahl och Anna Lindh har en skrift som heter Europa - en chans för miljön. Att kärnkraften skall avvecklas är de nordiska socialdemokraterna eniga om. I första hand gäller det de föråldrade kärnkraftverken i Östeuropa. De kan aldrig till en rimlig kostnad göras tillräckligt säkra. Hela tiden kommer risken för ett nytt Tjernobyl eller något ännu värre att finnas. Jag hoppas att alla här och även regeringen står bakom detta, för hotet om kärnvapen vill jag inte ha hängande över mitt huvud, inte heller hotet om en kärnkraftsolycka. Vad vi är skyldiga öst och vad vi är skyldiga människorna i Tjernobyl är att hjälpa dem med bistånd, att ge dem medicinsk hjälp osv. Jag är därför glad över att man har sagt ja till att stödja Ukraina ytterligare. Det är också något som jag har framhävt att vi måste göra, för jag tycker att vi alla i världen bär ansvaret för kärnkraftsolyckor. Så länge vi har kärnkraft får vi räkna med att det finns något som heter mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn kan trycka på fel knapp. En kärnkraftsolycka kan hända var som helst där det finns ett kärnkraftverk. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 8.

Herr talman! Fanny Rizell och Eva Zetterberg har i två olika interpellationer ställt en rad frågor avseende regeringens politik gentemot Turkiet. Jag avser att besvara dessa båda interpellationer i ett sammanhang. Vid flera tillfällen har jag haft tillfälle att här i riksdagen förklara regeringens Turkietpolitik. Turkiet diskuteras inte bara i Sverige, utan också i internationella organisationer som FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och Europarådet. Sedan Sverige blev medlem av Europeiska unionen har vi dessutom haft möjlighet att påverka Unionens politik gentemot Turkiet, inte minst i samband med förhandlingarna om en tullunion mellan EU och När jag läser rapporterna om tortyr i turkiska fängelser, förföljelse av oliktänkande, förbud mot vissa politiska partier och polisbrutalitet fylls jag av vrede och sorg. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är alltid lika oacceptabla. Vi måste fråga oss vad som kan göras för att ändra på denna situation. I grunden finns det två vägar. Den ena är att på alla sätt söka isolera den stat som brister i respekten för de mänskliga rättigheterna. Den andra är att genom samarbete främja Turkiets ekonomiska och sociala utveckling och samtidigt föra en kritisk dialog, som innebär att vi ställer krav på Turkiet att leva upp till sina förpliktelser. Därigenom ger vi också ett starkt stöd till de demokratiska krafterna i landet. På detta sätt skapas de bästa förutsättningarna att påverka skeendet och bidra till en fortsatt demokratisering av Turkiet. Att företrädare för människorättsorganisationer i Turkiet stöder denna politik har stärkt mig i min uppfattning att detta är rätt väg att beträda. Herr talman! Regeringen har således, liksom de andra 14 medlemsländerna, valt denna senare väg. Det främsta uttrycket för denna linje är principöverenskommelsen om en tullunion mellan EU och Turkiet. I diskussionerna om denna har Sverige varit pådrivande när det gäller att betona vikten av att Turkiet respekterar de mänskliga rättigheterna, något som starkt bidragit till att dessa frågor på ett kraftfullt sätt tagits upp med den turkiska regeringen i samband med förhandlingarna om en tullunion. Vi kommer att fullfölja denna linje. Jag instämmer i Eva Zetterbergs bedömning, att det är anmärkningsvärt att den turkiska regeringen bara några veckor efter överenskommelsen om en tullunion inleder en stor militär operation i norra Irak. Sverige har, såväl tillsammans med de andra EU och OSSE-staterna som i direkta samtal med företrädare för den turkiska regeringen, talat klarspråk om den turkiska regeringens oacceptabla politik i detta avseende. Jag vill upprepa vad regeringen framhållit i flera uttalanden, nämligen att den turkiska militära inmarschen i norra Irak strider mot den grundläggande folkrättsliga principen om staters territoriella integritet. De turkiska trupperna bör omgående lämna Irak. Respekt för de mänskliga rättigheterna och för andra delar av folkrätten är en förutsättning för Turkiets fortsatta närmande till EU. Europaparlamentet har betonat detta i två nyligen antagna resolutioner. Europaparlamentet måste ge sitt samtycke till tullunionsavtalet innan detta slutligt kan underställas utrikesministrarna för godkännande. Europeiska unionen har gjort fullständigt klart för den turkiska regeringen, att den i konkret handling måste visa att den lever upp till sina åtaganden, om tullunionen skall kunna förverkligas. Herr talman! Sverige har länge krävt att Turkiet skall inbjuda en expertdelegation från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, att besöka Turkiet, för att i enlighet med den granskningsprocedur OSSE-staterna kom överens om i Moskva 1991, den s.k. Moskvamekanismen, på plats studera situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna. Detta har nu lett till att Turkiet inbjudit en parlamentarikerdelegation från OSSE, i vilken bl.a. en ledamot av denna kammare, Kristina Svensson, ingår. Parlamentarikerdelegationens resa är ett positivt steg, som dock bör följas upp genom ett utnyttjande av den s.k. Moskvamekanismen, som har en direkt koppling till OSSE-staternas åtaganden på de mänskliga rättigheternas område. Sverige kommer, tillsammans med andra OSSE-stater, att verka för att Turkiet tar även detta steg. Låt mig så övergå till Fanny Rizells fråga om vad Sverige kan göra för att i FN och andra fora försvara syrianers, assyriers och andra minoriteters äganderätt. Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter slår fast varje människas rätt att äga egendom enskilt eller tillsammans med andra. Ingen får godtyckligt berövas sin egendom. Principen om ickediskriminering är en av hörnpelarna i FN:s deklaration om minoriteters rättigheter, sedan må det i det enskilda fallet gälla syrianer, assyrier eller andra turkiska medborgare som tillhör minoriteter. Det är viktigt att denna princip nu konsekvent och undantagslöst efterlevs. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna avslutade nyligen sitt 51:a möte. EU kritiserade i sitt anförande Turkiets bristande respekt för mänskliga rättigheter och uttryckte särskild oro över förtrycket av minoriteter. Genom ett beslut att inrätta en arbetsgrupp med uppgift att följa efterlevnaden av deklarationen, tog kommissionen för mänskliga rättigheter i år ett viktigt steg i riktning mot en bättre uppföljning av staters respekt för minoriteters rättigheter. Sverige var, tillsammans med de andra nordiska länderna, pådrivande i förhandlingarna om denna arbetsgrupp. Sverige har vidare, inom ramen för Europarådet, deltagit i utarbetandet av en ramkonvention till skydd för nationella minoriteter. Jag vill uppmana de stater, bl.a. Turkiet, som ännu inte undertecknat denna konvention att göra detta snarast möjligt. Herr talman! Eva Zettterberg har också frågat mig om regeringen gjort helt klart för försvarsindustrin att tillstånd för leverans av krigsmateriel till Turkiet inte kommer att beviljas. Låt mig då konstatera, att någon export av krigsmateriel till Turkiet inte har ägt rum under 1994 och 1995. Någon sådan export är heller, enligt de svenska riktlinjerna, inte aktuell så länge Turkiet flagrant bryter mot de mänskliga rättigheterna och så länge den turkiska krigsmakten är indragen i en väpnad konflikt.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag vill instämma i att kränkningar av de mänskliga rättigheterna är oacceptabla. Det råder stor enighet bland alla partier i riksdagen, och just därför kommer den här debatten att vara viktig och betydelsefull för att föra frågorna framåt. Frågan om de mänskliga rättigheterna i Turkiet är inte ny. Den har varit aktuell i riksdagen under många år. Den har också behandlats i internationella forum med tyvärr ganska nedslående resultat. Turkiet har ju en gammal historia som är gemensam med Europas, men landet har ändå på många sätt utvecklats helt annorlunda. I Turkiet finns många minoriteter. De har det gemensamt att de undantagslöst inte respekteras. Assyriersyrianer är en grupp. Man kan säga att de i dag är en utrotningshotad minoritet. Det finns bara 2 000 kvar i Turkiet. På 60-talet fanns det 70 000. De har mest varit bosatta i de sydöstra delarna. Därifrån har de i stor utsträckning fått fly. Somliga har flytt inom landet och andra till europeiska stater. Eftersom det är en gammal kristen kultur är de inte väl sedda någonstans i landet. Att tala om att Istanbul skulle vara ett internt flyktalternativ är fel. Det är kanske något att tänka på när assyriersyrianer knackar på vår dörr och avvisas. Deras situation i Irak är ju också bekymmersam. Men detta med flyktingar är ju en helt annan historia, som Kipling säger. Det får vi väl ta upp med en annan minister. Sverige har under lång tid påpekat förhållandena i Turkiet och förväntat sig några tecken på förbättring. Men de rapporter vi får från olika håll, t.ex. om kurder och alawiter, tyder i stället på att situationen försämrats. Advokater som tar sig an deras sak råkar illa ut. Organisationer i Turkiet och Amnesty talar ett tydligt språk. Turkiet respekterar inte sina medborgares mänskliga rättigheter. Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén säger att det finns två vägar att ändra på situationen. Man kan kanske säga det, men i så fall får man säga att den ena vägen är helt oframkomlig. Att isolera en stat som man vill förändra är en helt felaktig metod. Att föra en dialog är den enda möjliga vägen. Men samtidigt måste ju de krav som ställs uppfyllas. De avtal man sluter måste följas. Hittills har Turkiet inte gjort det. Och det finns inga tecken som tyder på att Turkiet är berett att göra det, trots att det under lång tid påtalats av FN, Europarådet och Sveriges regeringar. Dialog innebär att båda parter lyssnar på varandras argument. Sveriges regeringar brukar inte kräva alltför stor sinnesändring för att tro på den goda viljan. En liten rättning åt rätt håll har ofta varit orsak nog att stödja gryende demokratier på olika håll i världen. Det tycker jag är riktigt. I går hörde vi att Turkiet lämnat Europarådet. Jag vet väldigt litet om det så jag skall kanske inte ta upp det, men det finns väl mera att höra om det i dag. Men det tyder inte på någon större beredvillighet till dialog. Vad kommer det att innebära? Jag vill fråga utrikesministern: Har det någon gång skymtat en förbättring av respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet? Finns det i nuvarande läge skäl att tro att tullunionen skulle kunna åstadkomma detta? Jag vet att Sverige har påpekat många saker, men vad har vi för krav, och vilka sanktioner kan vi tänka oss om inte kraven uppfylls?
Herr talman! Jag vill tacka Lena Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. Innan jag börjar kommentera de svar som jag och Fanny Rizell har fått tycker jag att det är viktigt att mycket kort beskriva situationen i Turkiet för den som inte har tagit del av våra interpellationer och tidigare debatter här i riksdagen.

Det handlar om ett land där även medlemmar i organisationer för de mänskliga rättigheterna mördas och där t.ex. den kända advokaten Faik Candan mördades i december 1994. Detta är några av de väldigt upprörande bakgrundssiffror vi har om situationen i Turkiet. Därför är det av mycket stor vikt att vi återkommande diskuterar vad Sveriges regering och riksdag kan göra för att påverka situationen i Turkiet i rätt riktning. I det svar som vi har fått talar utrikesministern om två olika vägar apropå den tullunion som EU-parlamentet och Turkiet har föreslagit. Utrikesministern talar om två vägar, att isolera eller att påverka genom samarbete och kritisk dialog. Sveriges regering har uppenbarligen valt den senare, nämligen att genom samarbete och kritisk dialog försöka påverka situationen. Jag menar att det är fel att beskriva situationen och handlingsalternativet som att isolera. Det jag och många andra kritiker till regeringen har talat om är att påverka och hela tiden utöva påtryckningar och visa vad vi anser om situationen i Turkiet och hur regeringen i Turkiet agerar. Det är inte att vara tysta. Det är inte att agera. Det är inte att totalt isolera. Men det finns även starka politiska krafter i Sverige som med goda skäl kan anföra att just isolering kan vara ett sätt. Jag vill citera ur en ledare i Aftonbladet den 9 december 1994: "Efter domarna mot Ahmet Turk, Leyla Zana och de andra bör Europaparlamentet inte återuppta den brutna kontakten med Turkiets parlament, och EU kan inte sluta tullavtal i de förhandlingar som strax börjar. Isolera Turkiet tills diktaturfasonerna upphör och kurderna, riksdagsmän liksom andra behandlas som medborgare." Herr talman! Frågan gäller i grunden hur vi påverkar genom EU och genom andra kanaler. Jag tycker att det svar som vi har fått, där utrikesministern förklarar hur vi agerat i EU, inte är tillfredsställande. Det finns en skillnad när det gäller vad Europaparlamentet har sagt och hur man har agerat som regering i ministerrådet. Jag har uppfattat att parlamentet mycket klart och tydligt har tagit ställning och ansett att det i dagens läge är olämpligt med en tullunion. Men Lena Hjelm Wallén har varit ute som minister och sagt att detta är ett bra sätt att påverka. När det därför i svaret talas om hur Sverige har agerat undrar jag naturligtvis om det är Sverige som regering eller vår svenska parlamentarikerdelegation i EU som talar. Jag tror att det är viktigt att skilja på vem som säger vad. I svaret talar Lena Hjelm-Wallén också om att regeringen har stöd från organisationer för de mänskliga rättigheterna i Turkiet när det gäller vägen att genom samarbete släppa in Turkiet i en tullunion. Herr talman! Jag vill gärna veta vad Lena Hjelm Wallén grundar det på. Vårt parti och flera andra partier har haft omfattande kontakter med t.ex. Stiftelsen för mänskliga rättigheter i Turkiet. I februari hade vi besök av dess generalsekreterare Okan Akhan och flera andra framträdande medlemmar i den stiftelsen. Vi frågade naturligtvis dem till råds. Vi frågade: Hur ser ni på frågan om en tullunion? Är det rätt sätt att hävda att Turkiet inte skall komma in just nu? Svaret var entydigt. EU skall självfallet hävda att Turkiet inte kan komma in för närvarande när de inte uppfyller de grundläggande mänskliga kraven. I mars hade vi här i riksdagen också besök av Mizamethin Toguç som är en f.d. parlamentsledamot som sedan de uppmärksammade domarna i december lever i exil. Vi frågade även honom till råds hur han tyckte att vi parlamentariker i Sverige skall agera. Även där fick vi samma råd. Låt inte Turkiet komma med i tullunionen utan att de visar att de i handling och inte i ord är beredda att agera för mänskliga rättigheter i Turkiet.

Herr talman! Först vill jag tacka för ordet. Jag har haft möjlighet att resa i det här området, och vill därför knyta an till en del egna erfarenheter. Utifrån de erfarenheterna och utifrån en hel del kontakter, som många av oss har haft, torde det stå helt klart att den regim som finns i Turkiet i dag är grym, och inget annat ord kan beskriva den. Den är visserligen tillsatt i en politisk situation som är mycket besvärlig, men det rättfärdigar ingalunda det sätt på vilket denna regim hanterar framför allt landets minoriteter. Minoriteterna är många. Kurderna är den största gruppen, men det finns också många andra minoriteter. I en av interpellationerna tas t.ex. upp det assyriska folkets situation.

Det är faktiskt så också i Istanbul. Jag tycker att den turkiska regeringen var övertydlig. I kontakterna med utrikesdepartementet i Turkiet och framför allt i kontakterna med vice talmän i parlamentet framkom bara ett besked. Utrikesdepartementets besked var möjligen något mer nyanserat. Beskedet var att det bara finns en lösning för Turkiet, och det är en militär lösning. Det gäller att utradera PKK och de andra grupper som möjligen kan finnas i Turkiet och som använder sig av våld för att försvara vad de tycker vara sina rättigheter. Det är många grupper som inte använder sig av våld för att försvara sitt sätt att leva. Den assyrisksyrianska gruppen är en sådan grupp som så att säga vänder den andra kinden till. Tacken för mödan är i praktiken att dessa människor måste fly från Turkiet. De har inget acceptabelt skydd någonstans i Turkiet och särskilt inte i sina egna hemtrakter. Som vi hörde har denna folkspillra nu minskat i antal till färre än 2 000 människor från att på 1960-talet ha varit 70 000. Går vi längre tillbaka i historien var de ett 100 000 tal. Vi kan låta oss påminnas något om den historia som detta område har haft tidigare, under första världskriget, med utrotning av kristna grupper: armenier, assyrier osv. Det är ingen vacker bild. Det som gör situationen så bekymmersam är naturligtvis att man också ger sig på parlamentariker som uttrycker fria åsikter som inte anses stå i överensstämmelse med Turkisk lag. Detta gäller naturligtvis det parlamentarikerna uttrycker om den kurdiska situationen. Man har, som alla känner till, fängslat ett antal parlamentariker. Jag tycker att en sådan här situation måste fördömas med kraft. Det finns ingen möjlighet att lägga fingrarna emellan när en regim som försöker tillhöra det demokratiska västerlandet - och har en viss form av demokrati, även om den inte är total - uppträder på det här sättet. Det är mycket farligt om vi från de europeiska staterna och från andra staters sida inte talar i klartext, därför att det kommer att tas till intäkt från Turkiets sida för att man skall kunna fortsätta att hantera minoriteter på detta sätt. Här har jag en fråga till utrikesministern: Hur ser utrikesministern på det språk som man behöver använda i kontakterna med Turkiet? Jag har inget emot dialoger, men på vilket sätt skall man tala med Turkiet för att få dem att förstå att det som pågår i deras land är avskyvärda handlingar? Den assyriska gruppen är kanske den som sitter allra mest i kläm. Det är väldigt få assyrier kvar i sydöstra Turkiet, och de har ingen som bevakar deras rättigheter. Det är tyvärr också så att de kommer i kläm mellan PKK, militären och Hisbollah. De har egentligen inte något skydd. Det gäller även om de flyr från området eller sina jordegendomar. Det framgår också av interpellationen. Det är angeläget att se på situationen i Istanbul. Enligt de uppgifter som jag kunde få fram när jag besökte Istanbul torde det stå helt klart att den kristna gruppen i alla fall är satt under en mycket hård press. Det gäller skolor, socialt skydd och över huvud taget möjligheterna att agera i samhället. I de rapporter som har kommit under senare tid har man kunnat se att läget har skärpts.
Herr talman! Jag tackar för att utrikesministern lämnat ett så tydligt och utförligt svar på Eva Zetterbergs och Fanny Rizells interpellationer. Det är lättare för människor i exil att yttra sig fritt än vad mänskliga rättighets-organisationer kan för de är förföljda i När det gäller de olika sätten att arbeta menar jag att det finns ett mellanting med påtryckningar, dialog, samarbete på de områden där vi kan samarbeta. Det är alltså inte bara fråga om isolering eller inlemmande i unionen. Jag tycker att det är väldigt allvarligt att man ens tänker på att ta in ett land som har det här sättet att behandla sina medborgare. Jag har ingenting emot en förlängning av tiden för behandling av frågan, att man tar upp frågan på nytt. Men då måste man ställa oavvisliga krav och se om de uppfylls. Turkiet har under alla år lovat och sagt att en demokratisering pågår. Men vi har inte sett någonting annat än ett ytterligare förvärrande av situationen. Jag tackar också för att man fördömer intåget i norra Irak. Europaparlamentet har sagt nej, men inte utrikesministrarna och kommissionen. Man talar alltså med kluven tunga. Med ena handen arbetar man för en tullunion och med den andra avkräver man saker. Man smeker med ena handen och slår med den andra. Jag tycker att det är viktigt att det åker en delegation till Turkiet. På tal om förtrycket av minoriteter vill jag även tala om åsiktsmotståndare och fackföreningsmedlemmar. De har en oerhört svår situation i Turkiet. Det talas om den nya konventionen inom ramen för Europarådet. Men vi har redan en konvention som gäller urbefolkningar, ILO 169 som jag inte kan låta bli att nämna och som jag tycker att Sverige borde underteckna. Vidare vill jag tacka för beskedet vad gäller vapenhandeln. Det är positivt att vi inte skall ha någon sådan. I Newsweek den 17 april berättas det om att Turkiet går in med 35 000 man. Det gjordes två dager senare, men det stod om det redan den 17 april i tidningen. Detta understöddes med stridsflyg. Tidningen liknar detta vid "a bull in a chinashop", eller som vi säger en elefant i en porslinsbutik. Det var med sådan kraft man gick in där. USA har mot allt sunt förnuft visat stor förståelse för denna invasion i ett annat land. Där har Sverige varit tydligt åt motsatt håll. USA och Turkiet har bytt officiella besök. Holbrooke och Ciller byter visiter. USA har bestämt sig för att vara mindre kritiskt än Europa. Dock vill USA ej acceptera permanent närvaro i en turkisk säkerhetszon på andra sidan av den egna gränsen. Problemen i norra Irak, Kurdistans södra del, kan vi inte gå in på i dag.

Sedan den 19 april befinner sig alltså denna 35 000 man starka turkiska armé i de norra delarna av irakiska Kurdistan. Det officiella målet för denna militära aktion sägs vara att rensa området från PKK och förstöra dess baser där. Från mycket säkra källor fick vi information om att PKK har haft flera stora baser i detta område men att PKK-gerillan strax innan den turkiska invasion inledde sin invasion hade lämnat sina baser och gått över till Iran och Syrien och även spritt sig bland den kurdiska befolkningen i irakiska Kurdistan. Det finns alltså mycket få PKK:are i det område där den turkiska armén nu opererar. Å andra sidan har vi tagit del av flera ögonvittnesrapporter från utländska biståndsarbetare och uppgifter från den kurdiska administrationen om flera mycket grova övergrepp - tortyr, misshandel och mord på civilbefolkningen från de turkiska soldaternas sida. Bl.a. har bestialiska mord på sju kurdiska fåraherdar förövats. Detta fall har dokumenterats mycket väl, och det finns ögonvittnen till att turkiska soldater utförde morden. Vi har också fått uppgifter om att turkiska trupper förstört flera byar och tvingat deras befolkningar att fly från området. Kurdiska nationalförsamlingen och samtliga kurdiska partier har protesterat mot den turkiska arméns inmarsch. Mot bakgrund av att kurderna själva inte vågar trotsa sin mäktiga granne anser vi att en delegation från EU eller EU-parlamentet bör komma till området. Det här är alltså vad turkarna gör mot kurderna i Irak. De angriper där för det mesta civilbefolkningen. I den svaga kurdiska staten, som försöker repa sig och få till stånd demokrati, är man nu hotad från alla håll, och till detta bidrar Turkiet. Mellan 25 000 och 35 000 man har satts in i kriget mellan kurderna och turkiska Kurdistan. I östra Turkiet har nu 2 500 byar tömts och ofta jämnats med marken. Invånarna hotas och flyr. Om de vill stanna tvångsdeporteras de. Till slut hamnar de i slummen i de större städerna utan arbete, bostad och skola för sina barn. De lever på samhällets nedersta trappsteg. Dessutom fortsätter förföljelserna och trakasserierna även när de har kommit till slummen. Situationen i östra Turkiet, en del av kurdernas land, har diskuterats i parlamentets MR-grupp. - Jag fortsätter mitt anförande senare. Jag har litet kvar innan jag kommer till mina frågor.
Herr talman! Jag skall inte så mycket gå in på detaljer utan koncentrera mig på några kanske mindre men nog så viktiga frågor. Utrikesministern nämner i sitt svar att det är samarbetsvägen och dialogen som gäller, och det är naturligtvis alltid bra att ha en dialog, att försöka samarbeta för att stärka de demokratiska krafterna i Turkiet. Det har här ställts två frågor. Eva Zetterberg efterlyser konkreta åtgärder för att påverka Turkiet att garantera mänskliga rättigheter. Fanny Rizell ställer frågan: Hur kan Sverige stödja Turkiets inhemska MR organisationer? Jag tar för givet att utrikesministern känner till HRFT, Human Rights Foundation of Turkey, och har haft kontakter med den organisationen. Dessutom har säkerligen den svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet varit i kontakt med Utrikesdepartementet. Stiftelsen för mänskliga rättigheter i Turkiet är en organisation som kanske framför allt kämpar med behandling av tortyroffer. Tortyr sägs tydligen officiellt, åtminstone från turkiskt regeringshåll, inte förekomma i Turkiet. Stiftelsen bildades 1990 och har sedan det året drivit tre rehabiliteringscentrum, ett i Ankara, ett i Izmir och ett i Istanbul. Ett sådant centrum har också nyligen startats i Adana. Målet är att dra i gång ett centrum för tortyroffer i det område där det kanske är som värst, nämligen i Diyarbakir. Huvudarbetsuppgifterna är att rehabilitera tortyröverlevande och dokumentera brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet. Man ansvarar också för uppbyggandet av ett informations och dokumentationscentrum inriktat på efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Från svenskt håll har SIDA lämnat ekonomiskt bistånd avsett att hjälpa till att utveckla dessa centrums rehabiliteringsmöjligheter. Biståndet har bedrivits åren 1992 94 och 1994/95 och har kostat 1,6 miljoner kronor per år, alltså en mycket blygsam summa. Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Jag har hört ryktas att den nya regeringen skall ändra direktiven till SIDA för användningen av MR-anslaget. Kan detta verkligen vara riktigt? Om dialog och samarbete skall gälla och om man skall ge hjälp för att stärka de lokala demokratiska krafter som verkligen finns i Turkiet, är det då inte lämpligt att fortsätta stödet till just denna organisation? Jag väntar med spänning på att höra om det verkligen är så att regeringen tänker ge nya signaler.

Herr talman! Om man i Turkiet verkligen lyssnar på Sverige - nu kan vi tala om Sverige i sin helhet, Eva Zetterberg - märker man att praktiskt taget riksdagens alla partier - bara ett saknas - deltar i en riksdagsdebatt och att inställningen är alldeles entydig. Då borde Turkiet faktiskt ta intryck. Läget i Turkiet vad gäller mänskliga rättigheter är oacceptabelt. Vi är överens om det, liksom vi är överens om att den militära inventionen i norra Irak var oacceptabel. Hur skall man förmå ett land att förändra en sådan här negativ inriktning? Jag tror att man måste visa tydlighet och fasthet och uttala sig ofta. Då är debatter i parlament viktiga. Det är också ett sätt att få detta uttalat. Därför välkomnar jag denna debatt. Jag är glad att vi kan vara överens om att isolering inte är en framkomlig väg. Vi måste tro på våra arguments bärighet och på dialogen. Det skall inte alls vara ett villkorslöst accepterande av vad som sker i Turkiet, Marianne Andersson, utan precis tvärtom. Vi vill föra dialog för att kunna övertyga och påverka. Vi vill påverka dem som har den politiska makten i parlament och i regering, men också genom dessa ord ge stöd åt de demokratiska krafterna både i och utanför parlament och regering. Vi vill stödja dem generellt i deras kamp i Turkiet och på andra håll. Jag delar också uppfattningen att man känner en frustration eftersom man ser så lite av en positiv utveckling. Ändå skall vi inte låta bli att se det som faktiskt händer, som också kan vara positivt. Den turkiska regeringen håller på att förändra konstitutionen från militärdiktaturens tid. Det går alldeles för långsamt. Man borde gå mycket snabbare. Man går paragraf för paragraf, och det går väldigt långsamt. Det borde gå snabbare, men det var ändå på gång. Jag hoppas att det är på gång. Vi måste stödja detta ytterligare. Hur kan vi då gå till väga? Jag menar att Europeiska unionens arbete med tullunion är en process som vi kan utnyttja i detta sammanhang. Det går att påverka genom ett avtal som egentligen handlar om handel. Vi vet att den ekonomiska och sociala situationen i Turkiet utvecklas bättre ju friare handeln är. Det har naturligtvis också fördelar för EU-länderna. I grunden av detta ligger att vi tror att ett brott med en negativ ekonomisk och social utveckling, som vi nu kan se i Turkiet, också är bra för respekten för mänskliga rättigheter. Det är den ena delen. Den andra mycket större delen rör själva processen. Turkiet vill gärna ha detta handelsavtal. Eftersom man vill det har vi möjlighet att under processen föda in mer av påverkan och krav vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Jag har varit med om många möten om denna fråga i EU. Inte ett enda av dem har passerat utan att frågan om mänskliga rättigheter har kommit upp - varken när EU-ministrarna diskuterat hur vi skall vrida och vända på processen eller i vår direkta dialog med Turkiet. Man kan alltid diskutera när man skall fatta principbeslutet. Det fattades den 6 mars. Just nu kan man säga att det var väldigt olyckligt, eftersom Turkiet bara ett par dagar senare fattade beslut om militär invasion i norra Irak. Jag tror inte att samma beslut hade fattats några dagar efter. Hur som helst vet vi att det är ett principbeslut. Det skall följas av en behandling i parlamentet. Europaparlamentet har full möjlighet att säga nej. Då blir det ingenting. Även om Europaparlamentet skulle säga ja skall frågan tillbaka såväl till kommissionen som till ministerrådet. Ministerrådet måste fatta ytterligare ett beslut, och detta beslut måste vara enhälligt. Så är alltså situationen. Vi har frågan i vår hand. Vi kan fortsätta påverka aktivt vad gäller respekt för mänskliga rättigheter. Det gäller naturligtvis kurder, som vi har talat mycket om här i dag, men det gäller också de andra minoriteterna. Det är ingen skillnad. De kristna i Turkiet har det ofta väldigt svårt. De ingår också i denna diskussion.

Herr talman! Det är viktigt att FN:s konventioner efterlevs. Vi ställer stora förhoppningar till den arbetsgrupp som har tillsatts. Men dagens situation är sådan att egendom konfiskeras, kyrkor bränns, flyende kurders och assyriers egendomar övertas av andra med regeringens tysta acceptans. Man har svårt att få jobb om man tillhör en av minoriteterna. Byar bränns. Advokater och parlamentariker tystas. Rapporter om detta, hemliga och offentliga, har kommit till vår kännedom undan för undan i flera år nu. Borde inte detta ha ingått i den dialog som Sveriges regering förde innan beslutet om att säga ja till en tullunion fattades? Skall vi vänta på arbetsgruppens rapport? Skall vi i så fall vänta med tullunionen? Det kan inte vi besluta, men vi måste få det i rätt ordning. Vi kan inte få rapporten när unionen redan är ett faktum. Jag tycker att detta gör det väldigt allvarligt. Det gäller en tullunion - ett handelsavtal. I ett handelsavtal har man rätt att ställa krav. Man sätter ett pris. Jag tycker att en del av priset för tullunionen borde vara mycket klart definierade krav vad gäller mänskliga rättigheter. Vi kanske inte kan uppnå allt vi önskar, men jag tycker att det skulle vara av oerhört stor betydelse att se en rättning i leden i Turkiet. Jag frågar i min interpellation vilka krav Sverige tänker ställa på Turkiet vad gäller mänskliga rättigheter. Omedelbart inställer sig nästa fråga: Vad tänker Sverige göra om dessa krav inte uppfylls? Jag ställer stora förhoppningar till att det europeiska parlamentet säger nej. Jag hoppas att Sveriges EU-delegation får sådana impulser från EU-nämnden och från regeringen att man säger nej så länge frågan inte är tillfredsställande löst. Jag upprepar att jag inte tycker att vi skall ställa orimliga krav, men vissa krav måste ha uppfyllts. Det innebär inte att man isolerar landet. Jag tycker inte att man skall göra det. Man skall ställa höga krav och under tiden försöka föra en dialog. Det tror jag är möjligt. Alla de här olika grupperna har olika behov och olika önskemål. Vi konfronteras med olika grupper. Vi har här i Sverige haft besök av många regeringsoch riksdagsledamöter. Jag tycker att det är svårt att värdera allt det som de säger. Men sammantaget blir bilden ändå att det inte är bra i Turkiet i dag.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén talar om att vi inte skall isolera och använda påtryckningar. Hon tar den här debatten som ett exempel och säger att Turkiets regering borde lyssna. Jag ställer mig litet frågande till hur mycket man lyssnar. Lena Hjelm-Wallén tog själv upp att EU har ingått en principöverenskommelse om en tullunion mellan EU och Turkiet. Bara några dagar efter det att man i EU behandlade denna fråga invaderade Turkiet norra Irak. Jag tycker att de ord som Lena Hjelm-Wallén använder i svaret, både i dag och vid en tidigare frågestund, nämligen att det är "anmärkningsvärt" eller "ser med oro" verkligen inte är tilltagna i överkant. Det handlar om grova kränkningar av mänskliga rättigheter och om invasion i andra länder. Jag tror därför att möjligheten att påverka Turkiet den vägen är mycket liten. Däremot utgör deras eget önskemål, att träda in i en tullunion, ett utmärkt exempel där man faktiskt kan sätta press. Fanny Rizell m.fl. har påpekat att man kan ställa vissa konkreta krav för att Turkiet skall kunna få ingå i tullunionen. Jag tycker att Sverige har varit mycket otydligt i den frågan. Vi måste kunna begära mer. Jag vill också ta upp frågan om hur vi kan påverka mer. Ett sätt är att ge ett mycket aktivt och konkret stöd till dem som faktiskt jobbar inne i Turkiet med mänskliga rättigheter. Ulf Björklund talade om den stiftelse som är mycket aktiv och som utför ett oerhört seriöst och bra arbete, dokumenterar det som sker och ger tortyroffer behandling. Denna stiftelse har hittills fått en mycket blygsam summa från Sverige - 1,6 miljoner. Inte ens den här blygsamma summan kan man vara säker på i dag. Jag vill upprepa den fråga som Ulf Björklund inte fick svar på. Vad tänker regeringen göra för att åtminstone garantera detta? Jag vill också bara kommentera frågan om vapenexporten, som jag hade med som en sista fråga. Jag är naturligtvis glad över att det inte har förekommit någon export vare sig under 1994 eller 1995. Det är en självklarhet för oss alla att det vore mycket olämpligt. Av ministerns svar på interpellationen kan man få intrycket att det är otänkbart, att det aldrig skulle förekomma. Men vi som har läst skrivelserna om krigsmateriel vet att det under 1993, det är inte så länge sedan, faktiskt förekom export av krigsmateriel för strid från Sverige. Jag tycker därför inte att frågan är helt tagen ur luften. Herr talman! Jag tycker att de olika initiativ som Lena Hjelm-Wallén nämner i svaret - en delegation från OSSE, att man inom FN på olika sätt har tagit upp de här frågorna, en parlamentarikerdelegation - självfallet är bra, men det är helt otillräckligt.
Herr talman! Det har sagts många kloka ord, både av utrikesministern och förmodligen också av oss debattörer. Vi får hoppas det. Jag skulle vilja säga något ytterligare om assyriernas situation. De utgör visserligen en liten folkspillra just i Turkiet och är strängt taget mycket marginaliserad nu. Vi skall dock komma ihåg att det i Irak finns 1,5-2 miljoner assyrier, i Syrien 0,5 miljon och i Iran kanske 50 000. Sammantaget rör det sig om en ganska stor grupp i det här området. Därtill kommer att ungefär 1 miljon assyrier lever i exil, varav kanske 40 000-50 000 i Sverige. Det är således en grupp av betydande storlek. Till skillnad från åtminstone delar av den kurdiska gruppen kräver de inte en statsbildning. Assyrierna är beredda att leva i de länder som de nu befinner sig i - dock med sina etniska minoritetsrättigheter. Villkoren i sydöstra Turkiet för den här gruppen - jag talar nu bara om assyrierna - innebär att den i praktiken är mer eller mindre rättslös. Assyrierna kommer i kläm mellan olika grupper, och den turkiska staten bryr sig egentligen inte om att skydda dem. Tyvärr är situationen i Istanbul inte heller bra. Även om man kanske inte skall använda ordet "förtryck" blir de praktiska konsekvenserna liknande ett förtryck. De kan inte leva ut sina mänskliga rättigheter. De vidkänns begränsningar på olika sätt. Trakasserier och hot förekommer. Det kanske inte är så konstigt att det också blir problem i Istanbul, eftersom det är ett kristet folk som lever i ett utpräglat muslimskt område. Eftersom den turkiska regeringen medvetet har drivit en politik som innebär att man vill att assyrierna skall flytta från det här krigsområdet till andra delar av Turkiet, är situationen som den är. Den blir uppenbart kraftigt diskriminerande. Jag har också läst uppgifter om att det finns svårigheter med att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna och att den turkiska lagen skulle innebära begränsningar i det avseendet. Slutligen vill jag nämna några ord om den här dialogen. Jag tycker att det i grunden är riktigt att man försöker få till stånd en dialog även genom en tullunion. Men det är klart att man känner sig ytterst osäker över om det kommer att fungera eller inte. Jag vill återupprepa några frågor som de andra debattörerna har ställt här. Vilka villkor finns i avtalet när det gäller MR-området? Vilka villkor kommer att gälla när avtalet väl har trätt i kraft. Vad händer om villkoren inte uppfylls? Hur kan det då hanteras? Kan man då bryta avtalet? Hur starkt är avtalet på just MR-området? Jag har inte riktigt fått det klart för mig. Det tycker jag är oerhört viktigt. Det avgör våra möjligheter att från svensk sida driva MR-frågorna inom ramen för avtalet. Det vore bra om vi hade kunnat få ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Först vill jag bara säga att invasionen ägde rum den 19 mars och inte den 19 april som jag felaktigt sade. Man måste se till både historien och framtiden. Historien visar att de inte alls bryr sig om någonting som de har kommit överens om. Man undertecknade konventionen mot tortyr den 2 februari 1989, men det har inte hänt någonting. Man måste alltså se till både historien och framtiden för att få reda på det. De får allt först visa att de är trovärdiga. Hittills har de bara visat motsatsen. Jag undrar om utrikesministern är beredd att kräva att man kommer till förhandlingsbordet när det gäller den största konflikten - konflikten mellan kurderna och turkarna, regeringen. I annat fall kan man nog aldrig lösa det här. Konflikten håller på att bli av samma dignitet som Palestinakonflikten. Kan utrikesministern tänka sig att ställa de här kraven och först se om de efterlevs innan Sverige tar slutgiltig ställning angående unionen? Beslut måste kunna ändras om verkligheten ändras, och det har den gjort sedan beslutet fattades genom invasionen. Det finns en MR-grupp i parlamentet i Turkiet som har tillsatt en kommitté för att undersöka förhållandena. Kommittén kom fram till att de flesta övergreppen och morden utförts av statens olika maktorgan - soldater, MIT och andra grupper. MR-gruppen i parlamentet godkänner inte rapporten, eftersom skulden till så stor del ansågs vara statens. Ordföranden i kommittén avgick, eftersom rapporten inte togs på allvar. Terroristlagen § 8 säger att ingen kan yttra sig skriftligt eller muntligt över situationen i östra Turkiet ej heller demonstrera. På det här sättet tystas all opposition, bl.a. den kände författaren Yasar Kemal har gripits enligt denna paragraf. Rätta vägens parti i Turkiet stöder den här paragrafen i terroristlagen. Man använder som sagt fortfarande tortyr systematiskt. Utrikesministern förordar en tullunion med ett land med inbördeskrig och denna massiva kränkning av mänskliga rättigheter. Dessutom har Turkiet invaderat delar av ett grannland. Jag träffade utrikesminister Karayalcin när han var här. Vi träffade även representanter för organisationen för mänskliga rättigheter när de var här. Jag träffade också och lyssnade på parlamentariker från det turkiska parlamentet när de var här. Jag har ganska mycket information. Jag har här en artikel som jag nu inte hinner läsa något ifrån - Lugnens fälttåg av Yasar Kemal i der Spiegel. Efter att ha läst den artikeln förstår jag att med den inställning man har i Turkiet är det inte alls konstigt att man har fängslat honom. Det är en svidande kritik av de lögner, det förtryck, den invasion och det blodiga krig som förs mot landets egna invånare. Han säger att det är det mest barbariska krig som har förekommit i Turkiet. Det ryktas om att kriget bl.a. har gjort 2,5 miljoner kurder till flyktingar i sitt eget land.
Herr talman! Jag har förståelse för om utrikesministern inte kan besvara alla frågor när ett sådant här stort gäng kommer med både det ena och det andra på en gång. Detta med att påverka Turkiet, så att det blir ett perfekt MR-land är naturligtvis inte så lätt. Det sker inte över en natt. Kampen måste ske på många fronter. Att få ett land att lyssna är naturligtvis ett långsiktigt opinionsarbete. Det handlar också om att nå gräsrötterna, att stärka de lokala, demokratiska krafterna och att höja statusen på de MR-organisationer som arbetar seriöst i landet. Det finns en stiftelse, HRFT, som bl.a. arbetar med just information. Man vill dra i gång utbildning och radioverksamhet i Ankara just för att stärka MR-frågorna hos den lokala befolkningen. Jag var senast själv nere i Turkiet 1993 och 1994. Jag var bl.a. i Diayrbakir. Alla politiska partier vet att det är seriösa människor som jobbar. De har dessutom besökt oss. Allting tyder på att detta arbete är effektivt. Då måste man ställa sig frågan om 1,6 miljoner per år är för mycket. Man samarbetar dessutom med Svenska röda korsets avdelning när det just gäller att etablera dessa rehabiliteringscentrum. Det är Stockholmsavdelningen som är engagerad. Det var faktiskt ett nytt grepp när det gäller MR-frågor att stärka den här typen av organisationer bl.a. i Turkiet. Det är Diayrbakir, där behovet är som störst, som står på tur och de lokala opinionsbildande frågorna. Då kan det väl inte finnas nya signaler som omöjliggör för SIDA att dela ut pengar ur MR-anslaget till den här organisationen? Jag skulle mycket gärna vilja ha ett svar på den frågan. Annars får jag återkomma ännu en gång. Tack!

Herr talman! Först skall jag ta upp ordvalet, som Eva Zetterberg tar upp. Jag har många gånger, i officiella uttalanden och även här i riksdagen, tydligt sagt att jag anser att Turkiet bryter mot de mänskliga rättigheterna och att den militära interventionen i norra Irak är oacceptabel. Detta strider mot folkrättens principer om okränkbarhet av staters territorier. Detta är så klart och tydligt som det kan vara. Sedan kan man lägga till ytterligare förstärkningsord och adjektiv, men detta är budskapet, och det är alldeles entydigt. I den här repliken skall jag försöka hålla mig till det bilaterala, så att jag hinner svara på frågorna om det. Jag vill bara berätta om skälet till att vi betonar det multilaterala så starkt, vad vi kan göra inom EU när det gäller processen mot en tullunion liksom vad Europarådet och OSSE kan göra. Även om vi tycker att Sverige är ett betydelsefullt land är det klart att det när det gäller Turkiet betyder så mycket mer om alla Europas stater går samman och har en åsikt. Därför är det multilaterala arbetet så viktigt. Ibland får man kompromissa. Vi kan inte tro att alla skall tycka precis som vi. Därför blir det en del kompromissande, men man blir i allmänhet mycket starkare än om bara Sverige ställer upp. Vi försöker arbeta efter det. Jag vill tydligt säga att avtalet om en tullunion med EU är ett handelsavtal. Det finns insatt i ett sammanhang. I det sammanhanget har vi alla våra krav vad gäller mänskliga rättigheter. I detta avtal ingår också att man skall ha en kontinuerlig politisk dialog. Det skall alltså vara acceptabelt att EU har åsikter och får blanda sig i Turkiets inre angelägenheter t.ex. när det gäller mänskliga rättigheter. Det är det som är basen för detta. Nu skall jag då gå över till det bilaterala. Vad gör vi på det området? Även vi i Utrikesdepartementet träffar enskilda organisationer, oppositionsgrupper och MR-grupper av olika slag. Låt mig säga att jag har haft ett engagemang i Turkietfrågan och inte minst den kurdiska frågan långt innan jag blev utrikesminister. Jag har också besökt dessa områden, Diayrbakir, den turkisk-irakiska gränsen, Iran, Kurdistan osv. Det är alltså ingen ny fråga för mig. Vi tar emot dessa grupper. Bara att vi lyssnar till dem och tar in deras information och för in den i vårt tänkande är viktigt. Sedan stöds några MR-grupper direkt via SIDA med pengar. Det är ingen skillnad mellan den tidigare regeringens och den här regeringens direktiv till SIDA därvidlag. Det är SIDA som avgör vilka grupper stödet skall omfatta och hur det skall utformas. Jag tänker inom kort bjuda in representanter för dessa MR-grupper till en diskussion. Det gör jag för att ytterligare förstärka hur intresserade vi är och hur prioriterad denna fråga är för oss. Det andra vi gör är att tala direkt med regeringen. När den tidigare utrikesministern Karayalcin var här hade, som många har talat om, riksdagsledamöter ett samtal med honom. Jag hade ett ganska långt samtal med honom. Jag var väldigt tydlig och talade inte bara allmänt om mänskliga rättigheter. Vi tog upp mycket konkreta fall. Det är på det viset man kan komma någon vart. Vad är det då man tar upp i sådana diskussioner? Det är inte bara konstitutionen, som jag nämnde, och hur man skall få större delen av konstitutionen snabbt ändrad. Det är viktigt i sig att lagar ändras. Men det handlar också om att leva upp till de lagar som man faktiskt redan har. Man kan t.ex. ta upp situationer i fängelser. Bucafängelset är ett konkret exempel. Vi har haft ett intresse för det i Sverige. Det har man även haft i de andra nordiska länderna. Vi tror att vårt intresse har lett till att det har blivit en dialog på fängelset och litet bättre förhållanden. Tortyrfrågor måste vi självklart ta upp. Det går inte att förneka att det förekommer tortyr i Turkiet. Det gäller yttrandefrihetsfrågor. Man har fängslat parlamentariker på grunder som vi inte förstår. Det är vidare minoritetsfrågor mer generellt. Det måste till en politisk lösning i den kurdiska frågan men även i fråga om andra minoriteter. Det är sådana här frågor som det är naturligt för oss att ta upp i den här diskussionen. Jag hälsar det som något positivt att Turkiet vill vara en del i Europa, även om de har en lång bit att gå. Jag vill se Turkiet som en del i Europa. Det är därför som vi kan ställa krav på Turkiet att leva upp till europeiska kriterier vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati.
Herr talman! Jag har en önskan inför den här tullunionen, och det är att vi från Sveriges sida kan säga - jag tycker att det är möjligt utan att vi tappar ansiktet - att vi mot bakgrund av vad som hänt i Irak och vad vi vet sedan tidigare måste säga nej, så länge vi inte har sett någon bättring. Jag sade förut att jag tyckte att det i priset skulle ingå en stor bit, eller för att kompromissa en mindre bit, mänskliga rättigheter. Då menar jag inte att vi skall få ytterligare en konvention eller ett avtal - vilket i och för sig kan vara bra - därför att man har brutit sådana så många gånger. Det som är viktigt är att vi får se i handling att någonting fungerar som tidigare inte har fungerat. Jag tycker också att det är viktigt att vi, för vår egen skull, stannar upp och tänker efter. Det som nu har hänt i Europarådet kommer säkert att få återverkningar. Det är möjligt att man inom Europarådet, inom den europeiska unionen, drar öronen åt sig eller åtminstone ger nya förutsättningar. Det är väldigt viktigt att vi också gör det. Ulf Björklund talade ganska mycket om den organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Såvitt jag förstår har regeringen gett nya direktiv om att frivilligorganisationerna inte skall förmedla samma mängd pengar som tidigare. Jag tror att Röda korset har varit inblandat i detta. Jag undrar då: Finns det något bättre sätt att utveckla demokrati än att tillförsäkra människor deras mänskliga rättigheter? Finns det något bättre sätt att få en fungerande konstitution än att människor får känna att de har människovärde och att det byggs upp underifrån? Dessa organisationer arbetar för det, och jag tycker att det finns alla skäl i världen att stödja det.
Herr talman! Jag är övertygad om att Lena Hjelm Walléns engagemang på det här området är precis lika stort som det som alla vi övriga har - därom diskuterar vi inte. Däremot är det viktigt att se hur vi omsätter det här engagemanget i politisk handling. Vad kan vi åstadkomma utan att bli upprörda för att påverka situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet? Det är det som är grunden i den här diskussionen. Jag delar självfallet utrikesministerns uppfattning att det är viktigt att påverka genom internationella organ, som FN och OSSE, och genom vårt medlemskap i EU. Däremot är problemet att Lena Hjelm Wallén själv nu i EU har agerat i motsatt riktning, nämligen genom att säga att det är okej att Turkiet kommer in i en tullunion. Där tycker jag att problemet uppstår; vi står för en felaktig hållning, medan EU parlamentet står för en riktig hållning. Jag är själv inte så bevandrad i den diplomatiska vokabulären, men i mina ögon är det att hålla en väldigt låg profil att använda ordet "anmärkningsvärd" om invasionen i Irak. Jag tror inte på att man talar högt och skriker för att påverka, men jag tror att det är viktigt att understryka med ett helt annat allvar hur vi ser på den typen av politiska handlingar. Jag vill också få svar på den fråga jag ställde om vilka MR-organisationer som har gett rådet att det här är rätt väg, nämligen att acceptera att Turkiet kommer in i tullunionen. Vilka har ansett det? Vilka har gett det rådet till regeringen, som de inte har gett till något politiskt parti här i riksdagen, vad jag vet? Det vore märkligt om de inte skulle ge samma budskap. Jag vill också säga något om pengarna till den här stiftelsen i Turkiet. Problemet är ju att pengarna är slut. Inte nu när budgetåret har gått ut men den 31 december har man inte ett öre kvar i stöd från Sverige. Det kan väl ändå inte vara meningen, Lena Hjelm Wallén, om vi nu vill understödja det arbete man gör? Jag vill också höra om Lena Hjelm-Wallén har varit i samtal med den nye utrikesministern Erdal Inönü och upprepat våra krav och synpunkter. Till slut, herr talman, har vi talat om tortyr. Enligt dem som arbetar i den här stiftelsen inte bara förekommer tortyr, utan det är snarast att betrakta som en folksjukdom. Det drabbar i stort sett alla och i alla skikt av samhället. Som en avslutning vill jag läsa inledningen till den artikel som Yasar Kemal riskerar fängelsestraff för: "Kanske för första gången i historien har ett århundrade fått ett namn innan det ens börjat: Det tjugoförsta århundradet har utnämnts till ́de mänskliga rättigheternas århundrade ́. I vårt århundrade har vi inte gjort några framsteg på det området. Herr talman!

Herr talman! För det första vill jag stryka under det som Ulf Björklund m.fl. har fört fram om organisationen HRFT, som jag har mött både här i Sverige och nere i Turkiet. Så långt jag förstår är det en mycket kvalificerad hjälporganisation, som bör rendera allt stöd som vi orkar med För det andra tycker jag att det synsätt som utrikesministern för fram om att inlemma Turkiet i Europa är riktigt, men jag är fortfarande orolig när det gäller det här avtalet. Jag tycker inte att utrikesministern har övertygat om att avtalets konstruktion i fråga om MR-villkoren är till fyllest. Med anledning av invasionenen i Irak undrar jag också om det inte vore läge för de europeiska utrikesministrarna att med den som bakgrund diskutera hur det här avtalet skall genomföras. Vilka krav kan man ställa på genomförandet av tullunionsavtalet med anledning av invasionen i Irak? Det vore väl rimligt att EU:s utrikesministrar har ett sammanträde om det. Man kan väl inte låta detta gå spårlöst förbi. Då kunde de i samråd tolka de MR-villkor som finns knutna till avtalet. Jag tycker att det råder stor osäkerhet om vad de egentligen står för. Jag vill också säga något om framför allt assyrierna och flyktingsituationen, även om det inte är utrikesministerns huvudansvar. Jag har påtalat hur svår MR-situationen är i Istanbul. Situationen har förvärrats, och de kristna är över huvud taget utstötta i det turkiska samhället. Jag förstår faktiskt inte hur man kan avvisa människor till Istanbul så att de blir internflyktingar, särskilt en så här liten folkgrupp med det riskperspektiv den har. Regeringens egna utredningar, eller i alla fall utredningar knutna till UD, har ju visat att det är direkt olämpligt att göra det. Jag ifrågasätter de beslut som Utlänningsnämnden har fattat i en antal fall. Personligen anser jag att de besluten är felaktiga. Det finns inte en sådan trygghet i det turkiska samhället i dag att det är lämpligt att utvisa assyrier till Istanbulområdet, framför allt inte i de fall som varit aktuella. De kommer att leva ett mycket farligt liv, och det övergår mitt förstånd hur man har kunnat fatta sådana beslut. Jag har också några frågor om åtgärder. Finns det, utöver åtgärden att försöka göra något ytterligare när det gäller förslaget till tullunionsavtal, möjligheter att utöva påtryckningar på Turkiet för att få civila observatörer utplacerade i olika delar av landet, t.ex. i Istanbulområdet, dit många tar sig, men också i sydöstra Turkiet? Det vore högst angeläget. Turkiet borde väl visa den goda viljan att gå med på ett sådant förslag. Har slutligen regeringen några ytterligare planer för att påtala för Turkiet hur man kan stärka assyriernas skydd, både i sydöstra Turkiet och i Istanbul?
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga om verkligheten inte kan få utrikesministern att ändra sin åsikt eller modifiera den när det gäller inträdet i den europeiska handelsunionen. Vi har talat litet grand för litet om de 25 000 35 000 aktiva soldater som finns i östra delen av Turkiet i den turkiska delen av Kurdistan. Som jag sade inledningsvis är det faktiskt 2 500 byar som har bränts ner. Dessutom finns det 2,5 miljoner flyktingar i städerna. Det finns de som har kritiserat det här oerhört mycket. Lord Avebury från England t.ex. har kritiserat detta mycket starkt. Han menar att vi måste agera nu för att inte miljontals människor skall mista livet och hela befolkningen splittras. Det är naturligtvis delvis avsikten med det här, men vi måste motsätta oss det. Lord Avebury påminner också om de ökända förövare som många av tidningens journalister, medarbetare och den kurdiske parlamentsledamoten Mehmet Sincar fallit offer för. Han hävdar att det finns särskilda grupper, mördargrupper, kan man säga. Sådana finns ju också i andra diktaturer - ja, det här är inte en diktatur, men det finns vissa drag som visar att man handlar på ett liknande sätt. De här gruppernas utövning sker med regeringens goda minne. Sedan har vi också den turkiske chefsåklagaren, alltså inte vem som helst, Nusret Demiral. Han kräver att en gammal lagparagraf från 20-talet åter skall tas i bruk. Lagparagrafen heter Lagen om kamp mot banditligor. En oberoende parlamentsledamot, Melik Firat, ger följande kommentar: "Under 1920-talet bildades kringvandrande enheter som verkställde avrättningar på människor som inte kunde tala det turkiska språket. Under Atatürks tid vid makten brändes över hundra byar ner - ." Det är ju egentligen ingenting jämfört med hur det är i dag. Under de senaste tio åren har över 2 000 byar bränts ner, och invånarna har tvångsevakuerats, säger han också. Om parlamentet inte arbetar på nämnda sätt ifrågasätter Nusret Demiral hur han skall kunna sköta sin uppgift som chefsåklagare. Vidare har jag läst en artikel av Yasar Kemal. Den borde alla som är intresserade av Turkietfrågan läsa. Artikeln är rent ödesdiger. Han berättar hur det hela går till. Dessutom är han en skicklig författare. Det är verkligen gripande att läsa det här. Utifrån vad jag känner till om Turkiet stämmer alltihopa dessutom.
Herr talman! Det är mycket bra att utrikesministern avser att bjuda in till sig representanter för de MR-organisationer som finns bl.a. när det gäller Turkiet för samtal och information. Jag kan även spåra en positiv vilja när det gäller att Human Rights Foundation of Turkey borde få fortsatt stöd. Det handlar ju om att inte dra undan fötterna när hjälparbetet faktiskt är som störst och viktigast både för enskilda drabbade människor och, inte minst, för att stödja och höja statusen. Det gäller att de som i Turkiet och här i Sverige på markplanet jobbar med mänskliga rättigheter får ytterligare råg i ryggen. Vad var det som gjorde att förra regeringen drog i gång detta fina stödarbete? Någon typ av signal gavs trots allt till SIDA. Jag hoppas att utrikesministern och den här regeringen kan ge samma signal nu, även om det naturligtvis inte kan handla om ministerstyre - det har jag förståelse för.
Herr talman! Upprepade gånger har jag sagt att den turkiska interventionen i norra Irak är oacceptabel. Om jag bara hade använt ordet anmärkningsvärd skulle det, där håller jag fullständigt med Eva Zetterberg, ha varit ett felaktigt språkbruk. Vi önskar att man löser den kurdiska frågan genom politiska förhandlingar. Det finns inget annat sätt. Det ställer krav på Turkiet, men det ställer också krav på den andra sidan. PKK:s terrormetoder måste man också ta avstånd ifrån liksom de olika terrorattacker som har förekommit under den senaste tiden. Sedan till det vi gör via de multilaterala organisationerna. EU sitter inte bara i Bryssel och diskuterar detta, utan EU:s ordförandetrojka åkte ner ett par dagar efter den militära interventionen och tog ordentligt upp denna fråga med den turkiska regeringen, liksom frågan om de mänskliga rättigheterna - på plats i Ankara. Både OSSE och Europarådet har sina sätt att fungera, med missioner. Där kan också vi svenskar vara med. Kristina Svensson kommer nästa vecka att vara med i OSSE:s parlamentarikermission. Vi önskar att också regeringarna får sända missioner för att man på plats skall få se hur läget är. Det gäller då alla minoritetsgrupper. Sedan har vi kontakterna med enskilda organisationer och MR-grupper av olika slag. Vi stödjer dem, som sagt, också ekonomiskt. Men framför allt lyssnar vi till dem, för det är mycket viktigt att ta till sig vad de har att säga. Vi talar också direkt med den turkiska regeringen. Jag har ännu inte träffat den nye turkiske utrikesministern men kommer nog ganska snart att göra det. De krav som vi då kommer att ställa är desamma. Det gäller en förändring i lagstiftningen, för det som har skett är otillräckligt vad gäller konstitutionen. Men det gäller också en förändring i handling, därför att man inte ens följer den lagstiftning som redan finns om mänskliga rättigheter. Dessutom handlar det om en allmän dialog som ställer krav - inte bara därför att vi har tullunionsavtalet framför oss - och som också generellt ställer krav och påverkar. Det är klart att jag inte kommer att rösta för ett tullunionsavtal om man inte ser några som helst förbättringar och framför allt inte om den militära situation finns kvar som innebär att Turkiet går in i ett annat land.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att senarelägga uppsägningar i kommuner och landsting. Under detta budgetår har AMS i samverkan med kommunerna och respektive landsting kunnat använda sig av ett särskilt öronmärkt anslag, utbildning i företag, för att senarelägga uppsägningar i kommuner och landsting. 2 miljarder kronor avsattes speciellt för detta ändamål. Regeringen har nu i sysselsättningspropositionen, proposition 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m., föreslagit att den framtida arbetsmarknadspolitiken utvecklas i riktning mot större frihet för Arbetsmarknadsverket att använda och samordna de sysselsättningspolitiska insatserna. Det innebär bl.a. att regeringen varken öronmärker anslaget eller detaljreglerar hur Arbetsmarknadsverket skall arbeta för att uppfylla sina arbetsuppgifter. På så sätt kan vi öka flexibiliteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna och genom att anpassa insatserna till de särskilda förhållanden som råder i olika delar av landet samt också medverka till att öka effektiviteten av insatserna. Det innebär i klartext att Arbetsmarknadsverket får en större frihet än tidigare att i samråd med t.ex. kommunerna och landstinget i Östergötland utforma åtgärder som kan bidra till ett mer gynnsamt sysselsättningsläge. Man kan alltså komma överens om gemensamma åtgärder som exempelvis inriktas på det som Lars Stjernkvist nämner, att höja de uppsägningshotades kompetens, eller andra åtgärder som bidrar till att hålla ner arbetslösheten. Det kommer att innebära ökade möjligheter att finna bra lokalt anpassade lösningar, och därigenom underlättas också situationen för kommuner och landsting, även i Östergötland. I det gemensamma arbetet med att stärka arbetsmarknadspolitiken måste dessutom fackliga organisationer och arbetsgivare finnas med för att öka den lokala förankringen och kännedomen om arbetsmarknaden och dess utveckling. Det är regeringens uppfattning att detta nya angreppssätt med bl.a. friare användande av tillgängliga resurser tillsammans med en uppåtgående konjunktur kommer att förbättra förhållandena för personal inom kommuner och landsting.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag återkommer till betygsättningen litet senare, men först vill jag bara redogöra för hur jag mer principiellt ser på dessa frågor. För min del är jag övertygad om att det tyvärr kommer att krävas personalminskningar för att nå balans i kommuner och landsting. För att klara ut de stora ekonomiska problemen misstänker jag tyvärr att det blir nödvändigt. Men, och det är detta interpellationen handlar om, att i ett läge när alternativet med stor sannolikhet är sysslolöshet eller någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd för de vårdbiträden, undersköterskor och andra som nu är övertaliga på grund av ekonomin, då är det varken från ekonomisk eller mänsklig synpunkt motiverat med uppsägningar. Då är det angeläget att alla inblandade gör sitt yttersta för att förhindra att de ekonomiska problemen leder till uppsägningar. Även om statsrådet flera gånger nämner Östergötland, vilket även jag gör i min interpellation, är detta inte något östgötaproblem. Visserligen är bilden bekymmersam i mitt eget län Östergötland. När jag har talat med landsting och kommuner har det framgått att det finns risk för att man under den närmaste tiden kommer att tvingas vidta åtgärder som berör i storleksordningen 2 000 människor, som jag nämner i interpellationen. Såvitt jag förstår är det väldigt många arbetsgivare, framför allt i den här delen av landet och i de större kommunerna, som befinner sig i motsvarande situation. Om ingenting görs är risken uppenbar att ett stort antal uppsägningar i kommuner och landsting förtar uppgången i andra delar av ekonomin och arbetsmarknaden. Det är detta jag vill förhindra. Därför har jag ställt denna interpellation. Jag tycker att interpellationssvaret är bra och att det innebär ett stort steg i rätt riktning. Framför allt välkomnar jag regelförändringen som innebär att man nu får fria händer. Tidigare hade man begränsade möjligheter att använda resurser som var avsatta för den här typen av avtal när det gällde att skjuta upp personalminskningar i kommuner och landsting. Men nu får man långt större formella möjligheter att träffa avtal om att utbilda människor i stället för att kasta ut dem i sysslolöshet. Dessutom finns det i kompletteringspropositionen en rejäl dos resurser att lokalt förhandla om till den här typen av åtgärder. Men trots att jag tycker att mycket i svaret är positivt skulle jag ändå vilja ha ett klargörande med anledning av de reaktioner som kompletteringspropositionen och regelförändringarna har väckt återigen i Östergötland. Där har man från länsarbetsnämndens sida, trots dessa signaler, uttryckt oro över frågan om man skall kunna använda sig av samma typer av insatser som man tidigare har gjort. Man har sagt att det i fortsättningen knappast kan handla om att t.ex. genomföra en allmän kompetenshöjning av personal i landsting och kommuner. Vi vet att många av dem som i dag riskerar att bli övertaliga saknar gymnasiekompetens. Därför vore det naturligtvis klokt att använda dessa pengar till att höja kompetensen. Men det har då kommit signaler från de kommunala myndigheterna om att man där är väldigt tveksam i fråga om man kan använda den här typen av åtgärder. Därför vore det bra om statsrådet gav ett klart besked om att det är de lokala parterna som har möjligheter att träffa avtal och att det inte finns några begränsningar. Självfallet finns det en begränsning, som alltid när man överlåter ansvaret för resurser o.d., men det finns inga formella begränsningar för att träffa den här typen av uppgörelser, t.ex. när det gäller allmän kompetenshöjning. I svaret finns det som sagt mycket som är positivt. När man nu överlåter ansvaret till de lokala parterna, förstår jag att statsrådet naturligtvis inte skall tala om hur de lokala förhandlingarna skall skötas.

Själva syftet med förändringarna måste vara att förhindra att detta blir verklighet.
Herr talman! Den 29 november hade Lars Stjernkvist en frågedebatt med arbetsmarknadsministern här i kammaren om just regeringens syn på länsarbetsnämndernas avtal med kommuner och landsting för att förhindra öppen arbetslöshet. Beskedet var då att vi skulle avvakta budgetpropositionen den 10 januari. Då skulle besked ges. Det blev dock inget besked i budgeten, förutom beskedet att man minskade intäkterna till kommuner och landsting, vilket ju definitivt kommer att öka antalet uppsägningar. Herr talman! Den 7 februari hade jag själv en frågedebatt med arbetsmarknadsministern i samma ärende. Beskedet då var att vi skulle avvakta kompletteringspropositionen. Det gavs alltså inga besked till dem, vars avtal nu löper ut den 1 maj - det berör bl.a. I dag kan vi konstatera att det inte finns några nya pengar till den här typen av verksamheter. Man fullföljer inte det som den tidigare regeringen faktiskt lade grunden för - möjligheten just för länsarbetsnämnderna att tillskapa den här typen av avtal med kommuner och landsting och därmed förhindra att människor går ut i öppen arbetslöshet. Nu sägs det i stället att kommuner och AMS skall försöka lösa det hela, men det är definitivt inte tillräckligt. Jag skall läsa vad som stod på ledarplats i Socialdemokraternas tidning i Östergötland den 24 april - detta handlar om något som vi här har diskuterat under några år, den s.k. Östgötamodellen: Östgötamodellen diskuterades vid LO-distriktets årskonferens. LO går på partidistriktets linje och avstår från att kritisera regeringen och Socialdemokraterna. Ansvaret för modellens genomförande läggs på länsarbetsnämnden. En borgerlig regering, som luckrat upp AMS regelverk och decentraliserat beslutsordningen utan att skjuta till pengar, hade mötts av en kanonad av kritik från partidistrikt och Östgöta-LO. Nu fritar de regeringen från allt ansvar och skjuter i stället in sig på länsarbetsnämnden. Trovärdigt är det inte. Detta är det alltså ledarskribenten i Folkbladet Östgöten som säger. Det kunde inte sägas bättre. Däremot kunde man ha varit betydligt hårdare i sin kritik. Arbetsmarknadsministern talar i svaret om flexibilitet och om att man skall kunna lösa problemen på egen hand. Det finns många tidningsartiklar som handlar om detta. I DN bl.a. skrevs det nyligen om hur man ser på detta, inte minst när det gäller Länsarbetsnämnden i Östergötland: Man vill ha fortsatt hjälp av staten för utbildningsprogram, men länsarbetsnämnden har fått order att framför allt satsa på näringslivet och måste ofta avbryta samarbetet med kommuner och landsting. Detta är faktiskt vad som nu sägs. Den politik som arbetsmarknadsministern företräder innebär nu också att omkring 100 000 personer skall bort från kommuner och landsting på fem år. Jag kan också citera LO-tidningen, där Lillemor Arvidsson konstaterar samma sak: Det är alltså bortåt 100 000 jobb som kan försvinna. Nedskärningarna drabbar nu främst kvinnor. Mot bakgrund av vad Socialdemokraterna sade i valrörelsen så är ju detta en helt annan bild. I kompletteringspropositionen säger man så här om kommunernas verksamhet: Sett i ett historiskt tidsperspektiv och även i förhållande till andra sektorer är de senaste och de kommande årens neddragningar tämligen måttliga. Det bör fortfarande finnas utrymme för en mer effektiv resursanvändning och en ökad kostnadsmedvetenhet. Men detta, herr talman, är ju fjärran från det som vi fick höra i valrörelsen från Socialdemokraterna. Då sade man sig vilja värna verksamheterna när det gäller barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård, och man skulle se till att människor inte sades upp. Nu handlar det inte om tusentals människor, utan det handlar om hundratusen människor på fem år. Det har funnits en möjlighet att inte skicka ut människor i öppen arbetslöshet utan att i stället satsa på kompetensutveckling, på att se till att människor får möjligheter att finna andra jobb och inte drivas ut i arbetslöshet. Socialdemokraterna har inte utnyttjat den möjligheten. Herr talman! Man kan använda rätt hårda ord om den här typen av politisk verksamhet, när man säger en sak före valet och sedan genomför någonting helt annat efteråt. Vi skall kanske inte använda de allra hårdaste orden, för nu gäller det faktiskt att gemensamt finna lösningarna. Dess värre finner jag inte i svaret någon lösning på just de problem som Lars Stjernkvist tar upp i sin interpellation. Det finns inga klara besked om ifall länsarbetsnämnderna kommer att ha den här möjligheten fortsättningsvis. Finns det några pengar till detta? Totalt sett minskar faktiskt resurserna till arbetsmarknadsåtgärder, och då är ju frågan om länsarbetsnämnderna kommer att prioritera just detta, när man så tydligt hör andra direktiv om att det skall göras en sådan satsning.
Herr talman! Jag skall börja med att svara på Lars Stjernkvists frågor. Jag är en mycket varm anhängare av den nya effektivare arbetsmarknadspolitiken där man för ut ansvar och befogenheter till den lokala nivån. Det gläder mig att också Lars Stjernkvist är det, liksom de allra flesta som har erfarenhet av arbetsmarknadspolitik. Jag har under de senaste veckorna varit på ett otal möten och mött kommunföreträdare, fackliga företrädare och arbetsförmedlare - ja, alla dem som jobbar med arbetsmarknadspolitik. De har uttryckt stor uppskattning över den här dramatiska förändringen och styrningen av arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att det är klokt att man inte från riksdagen i detalj reglerar hur arbetsmarknadspolitiken skall utformas. Den blir klokare om man gör det lokalt. En sådan här uppläggning, där man för ut ansvaret lokalt, innebär inte att man får göra vad som helst. Tvärtom är det naturligtvis väldigt viktigt att man koncentrerar arbetsmarknadspolitiken på det som riksdagen har sagt skall gälla. Det innebär att vi skall koncentrera oss på tillväxt. Åtgärderna skall ha en inriktning som ökar tillväxten i Sverige för att man på det sättet skall bekämpa arbetslösheten. De skall inriktas mot dem som har varit arbetslösa länge och som hotas att bli permanent långtidsarbetslösa. De skall inriktas på det sättet att både män och kvinnor får del av åtgärdsmedlen på ett jämlikt och rättvist sätt, för att nämna några viktiga inriktningar. Detta kommer ju att framgå väldigt tydligt av det regleringsbrev som regeringen har överlämnat till AMS. Som alltid när man sysslar med målstyrning har regeringen i detta brev formulerat mål, och därefter blir det en benhård ordentlig kontroll och uppföljning, av att myndigheten verkligen lever upp till de mål som finns, t.ex. att den når en volym på 240 000. Riksdagen har fastställt ett volymmål nästan varje år. AMS har inte uppnått denna volym under något av de senaste tre åren, utan man har snarare skickat tillbaka pengar, därför att regelverket har varit så krångligt. Man har därmed inte uppnått de volymmål som riksdagen fastställt. Jag tycker inte att det är bra att man har ett styrsystem där riksdagen fastställer mål som sedan binder myndigheten, trots att riksdagen redan innan vet att målen inte kommer att nås. Sedan vill jag för Lars Stjernkvist understryka att det finns möjligheter för arbetsmarknadsmyndigheterna att jobba i samverkan med kommunerna. Men jag vill inte säga hur de skall göra just i Östergötland, utan det skall utformas lokalt och regionalt. Det skall bedömas från ort till ort vilka insatser som är de klokaste, som långsiktigt minskar långtidsarbetslöshet och som leder till tillväxt och främjar jämställdhet. Dan Ericsson sade att det inte finns några nya pengar. Nej, det är riktigt, Dan Ericsson. Vi har alltför länge levt på lånade pengar. Det finns de som gjorde det till en dygd att sänka skatter och öka upplåningen i statens budget. Det var inte en speciellt rättvis politik. Jag kommer inte att medverka till en sådan politik, och inte heller någon annan i den socialdemokratiska regeringen. Det är för oss principiellt viktigt att man inte utlovar reformer som man inte kan betala för. Vi sysslar med att försöka att få ordning på statsbudgeten. Då kan man varken trycka eller låna nya pengar. Dan Ericsson uttalade också ogillande över flexibiliteten, det moderna styrsättet. Det kan han naturligtvis få göra. Det visar ju att han är kvar i den gamla stalinistiska modellen, som går ut på att man skall styra de politiska sammanhangen. Att jobba med målstyrning och en ordentlig uppföljning är numera ett mycket vedertaget styrsätt. Det är bra att vi nu också inför det systemet i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har hårt prioriterat verksamhet framför transfereringar. Bidraget till kommunerna, t.ex., är ju oförändrat medan i stort sett alla anslag som är transfereringar på ett eller annat sätt har minskat. Det sammanhänger med just den för oss så viktiga frågan, nämligen att man inte kan låna till reformer. Dan Ericsson borde vara medveten om att det inte är ett speciella framgångsrikt sätt att jobba på, att låna till reformer. När det gäller vad vi sade före och efter valet, var vi oerhört tydliga före valet. Vi skulle genomföra besparingar, få ordning på statsfinanserna och få i gång sysselsättningen. Skillnaden är ändock att nu ökar sysselsättningen medan den under de tre borgerliga åren faktiskt minskade.
Herr talman! När jag tog upp den här frågan - och det gjorde jag redan under den förra mandatperioden - var aldrig syftet att vinna några partipolitiska poänger. Då, som nu, har det helt avgörande för mig varit att underlätta för att vårdbiträden, undersköterskor, vaktmästare och andra som gör en fullgod arbetsinsats åtta timmar om dagen, men som nu på grund av det ekonomiska läget riskerar att bli sysslolösa, skall få en rimlig möjlighet att ställa om sig till framtidens arbetsmarknad. På det viset kan man undvika att människor tvingas att gå ut i sysslolöshet. Det är det som jag tycker är helt avgörande. Det kan finnas skäl att påminna om den förra regeringens insatser. Jag välkomnade att den förra regeringen införde möjligheten att använda arbetsmarknadsmedel för senareläggning av uppsägningar. Om jag inte minns alldeles fel sade jag då att det var ett steg i rätt riktning att man fick använda pengar som hade blivit över hos AMS för att senarelägga uppsägningar.

Vad gäller regelverket kan man rimligtvis inte begära mer. Där är intentionerna bakom Östgötamodellen, om vi nu skall kalla den så, infriade. Den avgörande frågan är naturligtvis om det finns tillräckligt med resurser för att träffa den här typen av avtal och för att förhindra att t.ex. 2 000 offentliganställda i Östergötland går ut i öppen arbetslöshet. Det kan vi inte svara på varken här eller någon annanstans, eftersom detta nu skall avgöras i förhandlingar. Om jag förstår saken rätt är det åtgärdsbatteri som finns och som enligt Anders Sundström omfattar 240 000 människor ändå en ambitionshöjning. Det gör att jag drar slutsatsen att möjligheterna rimligen har ökat. Skulle det av någon anledning inte finnas resurser för det här, lovar jag arbetsmarknadsministern att jag i så fall återkommer i den här frågan. Det finns rimligtvis inte någon anledning att kasta in handduken innan vi har sett om resurserna är tillräckliga för att träffa avtal som kan förhindra en ökning av den öppna arbetslösheten.
Herr talman! Anders Sundström antydde att jag skulle ogilla flexibilitet. Det gör jag inte. Men det måste vara en flexibilitet som ger möjligheter, och det gör inte den här flexibiliteten. I tidningen Arbetsmarknaden kommenteras just avtalen i Östergötland och projektet där. Man säger: Landstinget vill fortsätta att jobba på ett liknande sätt i ett nytt projekt, men på Länsarbetsnämnden finns inga nya pengar att gå in med. Vi har sagt nej. I nuläget finns inga sådana medel. Då måste det komma något i kompletteringspropositionen, säger länsarbetsdirektör Eva Plogéus. Och nu har vi kompletteringspropositionen här, men det finns inga nya pengar. Det enda som finns är talet om flexibilitet. I verkligheten är detta ett sätt att dölja ett misslyckande när det gäller förhållandet till kommunerna. Anders Sundström säger att kommunernas bidrag är oförändrade. Det är inte sant, Anders Sundström. Vi har ingen inflationsuppskrivning, och realt kommer bidragen att minska mycket kraftigt. Låt mig ta ett enda exempel på hur er politik slår mot kommunerna. I Kommun Aktuellt redogörs mycket tydligt för det faktum att kommunerna inte kompenseras för egenavgifterna, vilket kommer att leda till inkomstminskningar som motsvarar 24 000 arbetstillfällen. Det är verkligheten, Anders Sundström, så kom inte och tala om att kommunernas bidrag är oförändrade. Fakta säger något helt annat. Anders Sundström säger: Det finns inga nya pengar. Nej, men det handlar ju om prioriteringar och om vad ni sade i valrörelsen - jag återkommer till det nu. Men det är inte det allvarligaste, för det tycker jag är att människor kommer att bli arbetslösa och att regeringen inte gör så mycket åt det. Det som också är allvarligt i den här frågan är förtroendet för demokratin och politiken. Ni förespeglar väljarna en sak och sedan genomför ni något helt annat. Jag tror inte att väljarna uppfattade att socialdemokraterna skulle driva en politik som innebär att vi kan se fram emot ungefär 20 000 uppsägningar per år de närmaste fem åren ute i kommuner och landsting. Tror Anders Sundström att väljarna insåg att socialdemokraterna skulle driva en sådan politik? Nej, detta är faktiskt också något som är allvarligt. Man säger en sak i valrörelsen för att tillskansa sig makten och sedan genomför man en helt annat politik. På det sättet blir det ett slags politisk och moralisk bankrutt över det här politiska fögderiet.
Herr talman! Jag måste börja i slutet, medan jag kommer ihåg det som sades. Dan Ericsson använde ordet bankrutt. Jag vet inte om Dan Ericsson är den rätte personen att uttala ordet bankrutt och rikta det mot en socialdemokratisk regering. Valrörelsen präglades av en enorm oro i landet och även utanför landet, just därför att Sverige var på väg in i den situationen, att gå bankrutt. Vi kunde inte längre betala för oss. Det är det vi håller på att städa upp. Det svenska folket visste att det var vår uppgift. Det var det uppdrag vi fick. Åter till frågan, Dan Ericsson har nämligen en förmåga att sväva ut litet grand. Lars Stjernkvist undrar om det finns tillräckligt stora resurser. Det finns inte tillräckligt stora resurser i den meningen att de förväntas räcka till 240 000 Det är ytterligare lika många som är öppet arbetslösa, så det är klart att åtgärdsanslagen skulle behöva vara mycket större. Däremot har vi inte mer pengar. Så är det med mycket av välfärdspolitiken. Det finns en rad områden där jag som socialdemokrat känner mig missnöjd, där jag vill ha större resurser. Men jag har lärt mig att vi skall skaffa resurserna först, innan vi kan dela ut dem. Det är en bitter erfarenhet av de senaste årens upplåning. Det jag vill säga är att i den gamla arbetsmarknadspolitiken var träffbilden någonstans mellan 70 % 240 000 människor i åtgärder, nådde man storleksordningen 70-80 % genom det gamla sättet att styra. Nu menar jag att vi med det nya sättet att styra bör kunna nå full effektivitet. Det innebär en kraftig ökning av antalet människor som kan komma i åtnjutande av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det tycker jag är bra. Sedan får vi se om det räcker. Men det är ändå en ansenlig insats, 240 000 personer. Det betyder att om AMS prognoser slår in skulle den öppna arbetslösheten i slutet av 1996 kunna vara under 5 %, om vi når de volymerna, 240 000 människor. Det känns bra. Det är faktiskt korrekt, Dan Ericsson, att säga precis det som jag sade. I budgetpropositionen hade vi kvar det gamla, borgerliga arbetssättet, som också präglade den förra socialdemokratiska mandatperioden. Där angav vi faktiskt volymer för hur mycket pengar som skulle satsas på utbildning i företag. Då var påståendet i det stycke som Dan Ericsson läste upp riktigt. Då fanns inga pengar för att gå vidare med utbildningsvikariat i kommuner och landsting. Men genom den förändring vi gör i regelverket är detta möjligt. Jag vill understryka det, och det är viktigt att Dan Ericsson inte signalerar någonting annat, ifall någon skulle tro honom. Det är möjligt för länsarbetsnämnderna att lägga en ökad andel av åtgärdsanslaget i utbildningsvikariat. Men det är inte något som jag skall säga att de skall göra. De skall lokalt och regionalt avväga vad som ger störst effektivitet. Ju duktigare förhandlare de är gentemot arbetsgivarna, desto mer volym kan de få ut, desto fler kan de se till som slipper den öppna arbetslösheten. Det är viktigt att man når resultat. Sedan vill jag säga att jag inte tror att det finns någon av kvinna född som i dag kan säga hur mycket pengar som finns i den kommunala sektorn år 2000. Det blir en oerhört akademisk diskussion. När jag började som kommunalpolitiker i början av 70-talet hade vi kommunalekonomiska långtidsplaner på 5 år och visioner mot 10 år. Jag vet vilken träffbild de långtidsplanerna hade. Det var en oerhört dålig träffbild. Det enda jag kan säga är att vi kommer att koncentrera oss på att få ordning på statsfinanserna. Det kommer vi att lyckas med. Lyckas vi med det, får vi också i gång jobben. Får vi i gång jobben, ökar också skatteinkomsterna för kommunerna och kommunernas möjligheter att klara sig. Kommunerna lever faktiskt inte huvudsakligen på statsbidrag, utan på avgifter och skatter från sina medborgare hemma i kommunen.